Herr talman! Den tid som har gått sedan regeringsskiftet har i första hand kommit att präglas av de ekonomiska problemen. Kampen mot arbetslösheten har sålunda framstått som regeringens viktigaste uppgift. Samtidigt har emellertid bl.a. grunden lagts för en ny energipolitik. På arbetslivets område har förberedelserna för att införa en ny arbetsmiljölag och för att förlänga den lagstadgade semestern till fem veckor förts vidare. Det sociala reformverket har byggts på genom bl.a. olika förslag i budgeten såsom barnbidragshöjningen och höjningen av pensionstillskotten. På skatteområdet genomfördes en ny omläggning vid årsskiftet. Samtidigt fick egenföretagarna nödvändiga förbättringar. Regeringen har också ägnat stor uppmärksamhet åt olika demokratifrågor. Det har t.ex. kommit till uttryck i den genomförda länsstyrelsereformen och tillsättningen av olika utredningar rörande bl.a. förstärkning av de medborgerliga fri och rättigheterna och åtgärder mot onödig byråkrati. När det gäller ekonomin tvingas man konstatera att den internationella konjunkturuppgången fortfarande går mycket långsamt. Även sådana svenska företag som normalt tillhör de främsta i sin bransch i världen har under nuvarande omständigheter svårt att finna avsättning för sin produktion. Än mindre har det funnits förutsättningar att avveckla de inneliggande stora lagren. Här inverkar emellertid också i högsta grad det oförmånliga svenska kostnadsläget. De senaste årens successiva försvagning av Sveriges internationella konkurrensläge har sålunda medfört att våra exportföretag under 1976 inte ens förmått upprätthålla sin försäljningsvolym i länder som ökat sin import. Dit hör bl.a. den för Sverige så viktiga västtyska marknaden men också alla västliga industriländer som grupp. Inte heller har de företag som arbetar i konkurrens på den svenska hemmamarknaden förmått hålla ställningarna. Det innebär att svensk industri under 1976 tappat mark både på de traditionella exportmarknaderna och när det gäller försäljningen inom landet. Därför framstår en förbättring av vårt internationella konkurrensläge som den absolut viktigaste uppgiften på det ekonomiska området under de närmaste åren. Det kommer i sin tur att ställa bestämda krav på återhållsamhet i fråga om den privata konsumtionen och när det gäller statliga och kommunala utgifter. Om den nuvarande utvecklingen får fortsätta är det omöjligt att undgå mycket allvarliga biverkningar på sysselsättningen. På längre sikt blir en sådan utveckling också ett direkt hot mot den fortsatta standardutvecklingen. Samtidigt finns det i dagens läge — när en förbättring i konjunkturen ändå är inom räckhåll —- ingen anledning att överge den i många avseenden framgångsrika politik som bl.a. gett oss ett relativt stabilt sysselsättningsläge under hela lågkonjunkturen. Den stabiliseringsuppgiften blir emellertid ytterligt besvärlig, när nu kraven på uthållighet ser ut att öka. Samtidigt finns det skäl att understryka att de sysselsättningsskapande åtgärder som den nya regeringen har satt in hittills både varit av tillräcklig omfattning och kommit i tid för att hindra en mer markerad arbetslöshet som följd av friställningarna inom industrin. Tvärtemot vad man skulle kunna tro när man tar del av olika krisrapporter och hör Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt oppositionens beskrivning av sysselsättningsläget, har arbetslösheten hela hösten och vintern legat på samma eller t.o.m. lägre nivå än för ett år sedan. Hotet om nya friställningar har emellertid ökat. Det gör det nödvändigt att förstärka de sysselsättningsfrämjande åtgärderna. Regeringens beslut i förra veckan innebär bl.a. att en rad statliga och kommunala investeringar och industribeställningar kommer att tidigareläggas. Dessa åtgärder innebär också kraftigt förbättrade möjligheter för företagen att ordna utbildning och praktik i stället för att permittera. Det har inte minst betydelse för arbetsmarknadsläget bland ungdom och för de nytillträdande kvinnorna på arbetsmarknaden. Regeringsbesluten öppnar också möjligheter att ordna fler beredskapsarbeten, t.ex. i form av viktiga vägarbeten. Utöver dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder har regeringen för avsikt att förstärka de industripolitiska insatserna i de direkta krisbranscherna och i problemföretagen. På det industripolitiska området har betydande insatser redan gjorts för att rädda sysselsättningen i några av de krisdrabbade företagen i vilka staten är ägare. Kapitaltillskottet både till Norrbottens Järnverk och till Eiser och Algots Nord måste betraktas som direkt avgörande för dessa företags möjligheter att leva vidare. Jag måste, herr talman, säga att det är förvånande att socialdemokraterna på nytt är beredda att ställa ut bestämda löften om ett helt nytt Stålverk 80 i Luleå, innan ens de grundläggande utredningarna om stålbranschens problem och framtidsutsikter ligger färdiga. Hur de industripolitiska insatserna i övrigt bör utformas och vilken omfattning de behöver ha kommer bl.a. de pågående branschutredningarna om varvsindustrin, stålindustrin och tekobranschen att kunna ge svar på. Samtidigt arbetar regeringen medvetet på att förstärka den långsiktiga näringspolitiken. Det gäller inte minst sådana åtgärder som syftar till att förbättra de mindre och medelstora företagens utvecklingsmöjligheter. Regeringen kommer längre fram i år att lägga fram förslag till en samlad småföretagspolitik. I budgeten föreslås t.ex. vidgade möjligheter att få exportkrediter. De mindre och medelstora företagens lånemöjligheter förbättras genom bl.a. kraftigt ökade tillskott till hantverks och industrilånefonden för utlåning genom företagarföreningarna. För dessa företag föreslås också en förstärkning av stödet till teknisk forskning och utveckling. Även budgetens uppläggning i stort måste i stor utsträckning ses i samband med den ömtåliga sysselsättningssituationen. När det gäller de direkta stimulansåtgärderna vill jag i första hand peka på de åtgärder som syftar till att vidmakthålla investeringarna. Därför föreslås bl.a. en förlängning av det särskilda investeringsavdraget och motsvarande bidrag till 1977 års slut samt en förlängning av lagerstödet till halvårsskiftet. Denna förlängning av lagerstödet syftar framför allt till att öka uthålligheten i lagerhållningen. Men minst lika viktigt är att i dagens läge inte utforma budgetens inkomstsida så att den medverkar till att ytterligare pressa upp kostnadsläget. Nya tunga bördor på företag och enskilda skattebetalare i form av t.ex. höjda arbetsgivaravgifter skulle i dagens läge utgöra ett verkligt hot mot sysselsättningen. Herr Palme påstår att den nya regeringen är orealistisk, har gjort för litet, förlorat tid osv. när det gäller näringspolitiken och strukturpolitiken. Men alla inser att ansvaret för de varsel som nu kommer inte kan läggas på den nya regeringen under dess första 100 dagar. För dagens situation på det här området har naturligtvis den gamla regeringen ett avgörande ansvar — det är ostridigt. Vad har då herr Palme och socialdemokraterna för recept? Jo, det är enkelt uttryckt skattehöjningar och nya pålagor. En sådan politik som socialdemokraterna föreslår med ytterligare höjda arbetsgivaravgifter, höjda skatter för egenföretagarna och dryga uppräkningar av både bensinpriset och telefonavgifterna skulle i dagens läge göra ännu fler branscher till krisbranscher och ännu fler företag till problemföretag. Socialdemokraternas ekonomiska politik är också i andra avseenden motsägelsefull. Kritiken mot regeringen riktar sig sålunda både mot de sysselsättningsinriktade åtgärderna och mot det stora budgetunderskottet. Och, herr talman, den ekvationen kan ju inte gå ihop. Mindre pengar till sysselsättningspolitik måste rimligtvis ge färre jobb. En aktiv sysselsättningspolitik måste å andra sidan tas till priset av ett något högre budgetunderskott och ett något större underskott i bytesbalansen. Vi är inom regeringen självklart medvetna om att ytterligare ett års underskott i både statsbudgeten och affärerna med utlandet lägger ökade bördor på oss framöver. Men just därför måste vi vara rädda om den inneboende styrka som finns i vårt näringsliv, i exportföretagen lika väl som i hemmamarknadsföretagen. Därför satsar regeringen på att försöka öka företagens uthållighet. Kan företagen behålla sin kår av yrkeskunniga arbetare och tjänstemän intakt, bör vårt land stå väl rustat när konjunkturerna äntligen vänder och alla produktionsresurser behöver tas i anspråk igen. Det socialdemokratiska budgetalternativet ger f. ö. inte den minskning av budgetunderskottet som man själv vill göra gällande. Enligt socialdemokraternas egna beräkningar skulle det röra sig om en minskning i förhållande till regeringens förslag med 5 miljarder kronor. Granskar man förslagen närmare finner man emellertid att skillnaderna är betydligt mindre. Viktigast i det sammanhanget är att socialdemokraterna bokstavligt talat vill ta 3 miljarder kronor av den pott som löntagare och arbetsgivare redan har börjat förhandla om. Förutom de störningar som en sådan politik skulle få på löneförhandlingarna bortser socialdemokraterna från att det budgetmässigt innebär minskade inkomstskatter till både stat och kommun. Men detta är ett förhållande som socialdemokraterna nu tar lika liten hänsyn till som vid tidigare höjningar av arbetsgivaravgifterna, trots att det länge utgjort en mycket påtaglig verklighet för bl.a. våra kommunalmän. Besparingarna på försvaret har Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt också räknats i överkant. Slutsatsen är alltså att sträng återhållsamhet med nya skattehöjningar nu är en nödvändighet för att det skall bli möjligt att lägga grunden för en stabilisering av kostnadsutvecklingen. En viss statlig utgiftsökning kan inte bara tolereras utan får betraktas som nödvändig så länge arbetsmarknadssituationen kräver detta. Därefter måste problemet med det kraftiga underskottet i bytesbalansen ges förtur. Lösningen av dessa grundproblem i den svenska ekonomin skulle självfallet liksom tidigare underlättas om de stora industriländerna förde en mer expansiv politik. En sådan omläggning av den ekonomiska politiken har också börjat förmärkas på några håll, även om insatserna inte är särskilt stora i förhållande till den ekonomiska styrkan. Men huvudansvaret för stabiliseringen av den svenska ekonomin måste vi dock under alla förhållanden ta själva. Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om att de sista tullarna på industrivaror i handeln mellan EFTA och EG kommer att tas bort vid halvårsskiftet i år. Det innebär att tanken på ett stort västeuropeiskt frihandelsområde, omfattande 16 länder, slutligen har förverkligats. Dagsläget är att två tredjedelar av den svenska exporten går till just dessa 16 länder. Tullavvecklingen innebär naturligtvis ökade möjligheter för svensk industri, men vi får inte glömma att den gör importvarorna ännu konkurrenskraftigare här i Sverige. Enda förutsättningen för att den slutliga tullavvecklingen skall visa sig bli fördelaktig för oss är därför att vi kan nå ett kostnadsläge som ger oss den nödvändiga konkurrenskraften. Härvidlag har alla i det svenska samhället ett gemensamt intresse, men vi har också alla ett gemensamt ansvar. Inte minst i nuvarande konjunkturläge finns det anledning att noga följa den regionala utvecklingen. Riskerna är annars stora för att den utjämning som i vissa avseenden har kommit till stånd de senaste åren på nytt går förlorad när konjunkturen vänder. Regeringen har lagt stor vikt vid de regionala problemen vid utformningen av budgeten. Därför införs bl.a. ett särskilt stöd för industrietablering i inre stödområdet som komplement till de existerande lokalliseringspolitiska stödformerna. Dessutom har nedsättningen av löneskatten inom det inre stödområdet förlängts. Jag vill i detta sammanhang också erinra om de vidsträckta direktiv som den s.k. Norrbottendelegationen har fått. Det är ganska typiskt att socialdemokraterna här vill gå motsatt väg. Det socialdemokratiska budgetförslaget kännetecknas alltså i hög grad av att de olika höjningarna av skatter och avgifter i särskilt hög grad skulle träffa glesbygderna. Det gäller bl.a. de socialdemokratiska förslagen att höja arbetsgivaravgiften med 2 96 extra i det inre stödområdet och att höja bensinskatten och telefonavgifterna. Socialdemokraterna vill också att höjningen av fordonsskatten skall omfatta även den yrkesmässiga trafiken. Helt naturligt skulle det i första hand öka fraktkostnaderna i de glesbefolkade delarna av landet. Socialdemokraternas motbud till regeringens budget på dessa punkter är bevis nog på att de tänker fortsätta sin centraliseringspolitik. Regeringen inriktar i stället krafterna på att decentralisera och skapa mer närdemokrati. När det gäller den regionala balansen spelar också utvecklingen inom jordbruket en avgörande roll. Under 1960-talet var jordbrukspolitiken direkt inriktad på en bantning av denna näring. Livsmedelsproduktionen skulle minskas och importen av livsmedel i stället ökas. Man räknade med att en tredjedel av åkerjorden skulle tas ur bruk. Nu inser allt fler hur nödvändigt det är att vi väl utnyttjar och hushållar med jordbrukets resurser. De socialdemokratiska idéerna från 1960-talet måste förkastas. Ett ensidigt stordriftstänkande har heller ingen förankring hos den sittande regeringen. Åkerjorden måste i allt väsentligt användas för att framställa livsmedel. I allmänhet finns det tillgång till annan mark för byggnadsändamål. Familjejordbruket måste förbli grunden för det svenska jordbruket. Den pågående översynen av jordförvärvslagstiftningen skall därför enligt de tilläggsdirektiv som den nya regeringen har lämnat bl.a. ta sikte på att förhindra sammanläggning av gårdar som redan var för sig är bärkraftiga. Den principiella anslutningen till tanken på familjejordbruk innebär också att man undviker att bygga nya s.k. livsmedelsfabriker. Markförvärv vars huvudsakliga syfte är att beröva fastigheterna deras skogstillgångar kan inte heller accepteras. Det är vidare av grundläggande betydelse att sambandet mellan ägande och brukande av jorden bibehålls. Varken socialisering av marken eller överförande av denna i penningstarka gruppers ägo är till gagn för jordbrukets utövare. En sådan utveckling skulle inte heller gynna oss som konsumenter. Målsättningen måste också vara att skog och jord skall kunna brukas tillsammans. I många bygder är det angeläget att förbättra förutsättningarna för deltidsjordbruk. Herr talman! I åratal drev den gamla regeringen en aktiv kärnkraftspolitik utan att förvissa sig om att helt avgörande säkerhetsproblem var lösta eller kunde lösas. Just på detta område fick möjligheterna att skydda människor och allt levande vara en andrahandsfråga. Den energipolitik som den nya regeringen nu har lagt grunden till utgår i stället från säkerheten. Endast om säkerhetsfrågorna kan lösas får nya kärnkraftverk tas i drift. Kan säkerhetsproblemen inte lösas skall också de reaktorer som är i gång stängas av. Den nya regeringens energipolitik syftar också till att öka sparandet och därmed begränsa det totala energibehovet. Framtagningen och utvecklingen av alternativa energikällor intar en framträdande plats. Ett första steg i denna omläggning i energipolitiken utgör den s.k. villkorspropositionen. Det innebär att kraftföretagen i fortsättningen ställs inför två helt nya villkor för att få driva kärnkraftverk. För det första måste de visa upp avtal som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt av upparbetning av använt kärnbränsle. För det andra måste de kunna visa hur och var en helt säker slutlig förvaring av det radioaktiva avfallet kan ske. Alternativet är att företaget visar hur man helt säkert skall kunna förvara använt men icke upparbetat bränsle. För att förstå villkorspropositionen måste man ha klart för sig att det tillstånd som den socialdemokratiska regeringen lämnade kraftföretag som ville skaffa kärnkraft innefattade rätt att både inneha, bygga och driva reaktorer. Sådana generella tillstånd hann den gamla regeringen ge inte bara för de fem reaktorer som nu är i drift och för Barsebäck 2 utan också för ytterligare sex reaktorer. Den gamla regeringen lämnade alltså fullständiga tillstånd för byggande och drift av tolv reaktorer. Tillstånden att driva de aggregat som är under byggnad kommer i och med att bestämmelserna i villkorspropositionen träder i kraft att brytas. Det åligger därefter i första hand kraftföretagen att avgöra om man skall fortsätta byggandet. De överläggningar som regeringen just har börjat med kraftföretagen har kommit till för att klarlägga hur kraftföretagen själva ser på möjligheterna att uppfylla de stränga villkoren i villkorspropositionen. Just det förhållandet att villkorspropositionen innebär begränsningar av tidigare givna tillstånd är orsaken till att också skadeståndsfrågan har blivit så viktig i sammanhanget. Som man kan kräva i ett rättssamhälle kommer staten enligt regeringsförslaget att ersätta förluster som hänför sig till nedlagda kostnader och avtal träffade före den nya lagens tillkomst. För förluster som uppkommer efter den tidpunkten blir det fråga om en skälighetsbedömning. Det finns också skäl att understryka att det redan tidigare finns bestämmelser på många områden som innebär just att tillverkaren är ansvarig för problem och skador som uppkommer vid en viss produktion. Det bästa exemplet är de regler som finns i lagen om hälso och miljöfarliga varor. Där är detta huvudregel. Kärnkraften har däremot hittills utgjort ett undantag i jämförelse med andra produktionsprocesser, trots sin enorma farlighet. Nu får kärnkraftsproducenterna äntligen samma ansvar som redan åvilar dem som tillverkar kemiska produkter osv. Tillmäter man, som den nya regeringen gör, säkerheten en avgörande betydelse framstår villkorspropositionens krav som ganska självklara. Diskussionen omkring den s.k. AKA-utredningen visar också hur befogat det är att ställa de villkor som regeringen har lagt fram för riksdagen. Det finns för dagen ingen metod för slutlig förvaring som det råder enighet om. Tvärtom reser man från sakkunnigt håll gång på gång allvarliga invändningar mot de förslag till lösningar som är presenterade. Det socialdemokratiska nejet till villkorspropositionen kan därför inte tolkas på annat sätt än att man är beredd att göra avkall på säkerheten. Vi hävdar att vi i nuet måste vara beredda att ta ansvar för framtiden, sade herr Palme i fråga om statsfinanserna, och det är en bra deklaration. Men det synsättet kommer ju inte till uttryck i den här frågan — ansvaret i nuet inför framtiden. Nu försöker herr Palme komma undan genom att påstå att lagrådet sagt att villkorslagen är onödig. Sanningen är att lagrådet i stället anser att tekniken att meddela de nya reglerna i en särskild lag bör godtas. Det står att läsa i det lagrådsyttrande som är översänt till riksdagen. Steg nummer två i omläggningen av energipolitiken utgör tillsättningen av den s.k. energikommissionen. Dess förslag skall bilda underlag för det energipolitiska beslut som riksdagen skall fatta nästa år för tiden fram till 1990. I uppgifterna ingår därför att dra upp riktlinjer för alternativa energiprogram, att kartlägga olika sparmöjligheter och att utreda möjligheterna att använda sådana oprövade men samtidigt ofarliga energikällor som vindkraften, solenergin och jordvärmen. Uppgiften att ta fram minst ett förslag till program för energiförsörjningen som bygger uteslutande på användningen av andra kraftkällor än kärnkraft innebär att man också får en beredskapsplan för avveckling av de kärnkraftsanläggningar som redan är i bruk. Den skall kunna sättas i kraft, om man inte uppnår godtagbara lösningar på säkerhetsproblemen. Steg nummer tre utgör den ökade insatsen för energibesparande åtgärder, som delvis behandlas i den nya budgeten, delvis kommer att tas upp i en särskild proposition i nästa månad. I budgeten behandlas framför allt stödet till energibesparande åtgärder inom industrin. På den punkten innebär regeringens förslag mer än en fördubbling av de nuvarande insatserna. På motsvarande sätt kommer regeringen att i den kommande propositionen föreslå åtgärder för att spara energi i bostäder. Samtidigt framläggs olika förslag som är ägnade att på andra sätt underlätta en bättre hushållning med energi, t.ex. förbättrade finansieringsmöjligheter vid anläggningar av fjärrvärmeverk och vid byggande av mottrycksanläggningar. Den nya regeringens kärnkraftspolitik innebär, som jag starkt har betonat, att säkerhetsfrågorna sätts främst. Det kan kortsiktigt innebära att vi får betala ett visst pris för anläggningar som inte kan användas. En del kapitalinsatser kan då inte utnyttjas. Det krävs också, precis som vid andra omställningar, insatser för att ge dem som har sin försörjning av kärnkraften en annan sysselsättning. Det priset kan dock aldrig bli så högt som det pris som vi alla kan komma att få betala, om vi blint rusar vidare på kärnkraftens väg utan att säkerhetsfrågorna är lösta. Det om något har förutsättningar att bli en felspekulation. Socialdemokraterna tycks trots detta fortfarande vara beredda att spela ett högt spel med kärnkraften. För dagen är kanske ändå bristen på konkreta besked om var partiet står det mest påfallande. För knappt två år sedan band sig partiet för ett kärnkraftsprogram på 13 reaktorer fram till 1985. Just dessa 13 reaktorer har därefter framställts som helt avgörande för sysselsättningen och för möjligheterna att klara vår energiförsörjning. Nu tycks dock socialdemokraterna inte vara lika säkra på att det behövs så många reaktorer. Självfallet skulle ingen bli gladare än jag om självprövningens stund nu hade kommit till det socialdemokratiska partiet i denna fråga. Men än tycks det inte vara möjligt Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att få besked om det är fråga om en verklig omprövning. Herr talman! När det gäller förhållandena utanför vårt lands gränser finns det särskild anledning att peka på utvecklingen i södra Afrika. Sverige har i FN verkat för konkreta åtgärder mot rasistregimerna i Sydafrika och Rhodesia. Vi har bl.a. förordat vapenembargo och stopp för nyinvesteringar i Sydafrika. Sverige stöder strävandena att åstadkomma majoritetsstyre i ett självständigt Zimbabwe. Trots insatserna för att öka u-hjälpen tenderar klyftan mellan fattiga och rika länder att öka. Sverige har för sin del ökat biståndsgivningen till de fattiga länderna och uppnått enprocentsmålet. Insatser görs också från vårt lands sida för att främja en ny ekonomisk världsordning, som bättre tillgodoser u-ländernas intressen. Inte minst genom vårt deltagande i FN och i den s.k. Parisdialogen har vi möjligheter att påverka situationen. Kränkningar av mänsliga rättigheter förekommer på olika håll i världen. Även i Europa fängslas människor av politiska skäl. Behandlingen av undertecknarna av Charta 77 i Tjeckoslovakien är ett exempel på hur människor förföljs för sina åsikters skull. Detta utgör inte bara en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter utan riskerar också att skada hela avspänningsprocessen. Vi förbereder nu vårt deltagande i ESK:s uppföljningskonferens. Belgrad. Helsingforsdokumentet 1975 gav oss bl.a. nya möjligheter att arbeta för återförening av splittrade familjer. Detta arbete kommer vi att oförtröttligt bedriva också i framtiden. Vi har reagerat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna också i Chile och Thailand, där en demokratisk utveckling brutits. Vi vänder oss särskilt mot tortyr och förföljelse på politiska grunder. En stabil världsordning kan i längden inte grundas på innehav av kärnvapen som gör att hela mänskligheten kan förintas flera gånger om. Sverige deltar aktivt i det internationella nedrustningsarbetet. En central uppgift är att hejda kapprustningen och minska riskerna för fortsatt spridning av kärnvapen. FN:s generalförsamling kommer nästa vår att hålla en särskild session om nedrustning. Från svensk sida kommer vi att göra vad vi kan för att denna session skall leda till verkliga framsteg på nedrustningsområdet. Det mer vardagliga samarbetet med länderna i Västeuropa och i Norden tilldrar sig inte samma uppmärksamhet som de kriser och problem ute i världen som jag just har berört. Ändå har detta samarbete mycket stor praktisk betydelse för hela vårt samhälle. Den nordiska politiken befinner sig f. n. i ett aktivt skede. Inom kort kommer en norsk-svensk kommitté att lägga fram förslag om energioch industripolitiskt samarbete mellan de bägge länderna. Dessa frågor kommer också upp på Nordiska rådets tjugofemte session i slutet av nästa månad. Den nya regeringen håller fortlöpande nära kontakter med grannländerna i dessa och andra frågor i syfte att bygga ut det nordiska samarbetet. Det sker samtidigt som ländernas inbördes beroende av var andra fortlöpande förstärks. Herr talman! Både på de fält som jag här har berört och när det gäller utrikespolitiken i övrigt har den nya regeringen fortsatt och fört vidare den politik som det sedan länge rått stor enighet om. En sådan långtgående enighet om utrikespolitiken utgör en oskattbar tillgång både när det gäller att värna om vårt eget lands oberoende och obundenhet av alla maktblock och när det gäller att främja strävandena hos andra länder och folk till fred, oberoende och framsteg.

Herr talman! För första gången på 44 år har en icke-socialistisk regering i vårt land lagt en budgetproposition på riksdagens bord. För första gången på 44 år har två socialistiska oppositionspartier redovisat sina motbud. Den nya regeringen har i många hänseenden varit låst och bunden av den tidigare regeringens politik. Den har tvingats att överta ansvaret för problem, svårigheter och allvarliga kriser som den nuvarande oppositionen burit huvudansvaret för. Regeringen formar konturerna till en ny politik. Nya riktlinjer dras upp. Större öppenhet, förstärkt valfrihet, vidgat inflytande för enskilda människor, mindre av styrning, dirigering och reglering sätts i förgrunden. Samtidigt sjunger socialdemokraterna alltjämt monotont den planhushållningens och kollektiviseringens lovsång som kostade dem regeringsmakten i valet. Vi har regerat i fyra månader. Efter de fyra decennier då ett enda parti dominerat regeringskansliet tar det tid att lägga om den politiska kursen och att omsätta förslag i verkligheten. Herr talman! Låt mig beröra några områden, som vi betraktar som alldeles särskilt betydelsefulla i den kursomläggning i svensk politik som nu håller på att ske. Det första är våra skatter. År efter år har vi krävt en genomgripande revision av skattesystemet. Vi har begärt inflationsskydd och en sänkning av de helt orimliga marginalskatterna. 1972 tvingade vi socialdemokraterna att tillsätta en skatteutredning. Men den dåvarande regeringen tog inte det skattepolitiska uppdraget på allvar. Den hackade sönder utredningsarbetet. Det ena provisoriet följde på det andra. De reformer majoriteten av svenska folket väntade på förblev en hägring. Nu har Sverige fått en ny regering. Vi har redan nu tagit en rad steg mot det bättre skattesystem som socialdemokraterna så länge motarbetat. Det första steget var förra årets skatteomläggning. Dess mest betydelsefulla effekt blev en utebliven skattehöjning fr.o.m. årsskiftet för den alldeles övervägande delen av alla heltidsarbetande löntagare. Vad normalinkomsttagaren vinner motsvarar en drygt tioprocentig lönehöjning. Och den av socialdemokraterna föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften halverades. Det andra steget blir den indexreglering av skatterna som kommer att genomföras fr.o.m. den 1 januari nästa år. Det är en principiellt viktig reform. Löntagarna behöver inte längre riskera att inflationen år Allmänpolitisk debatt " Allmänpolitisk debatt efter år smyghöjer skatterna. Naturligtvis går socialdemokraterna emot den här reformen. Det är precis vad vi hade väntat. Det tredje steget blir förslag om sänkning av marginalskatterna i normala inkomstlägen. Det är och förblir nära nog anstötligt, att en vanlig inkomsttagare i Sverige skall behöva betala mer än 60 kronor av varje nyförtjänad hundralapp i skatt. Nu får vi en reform. Efter år och decennier av socialdemokratisk skattepolitisk nonchalans har vi fått en regering som tar skattepolitiken på allvar. En regering som är beredd att vidta köpkraftsindragande åtgärder, när samhällsekonomin och konjunkturläget så kräver, men som inte dogmatiskt betraktar skattehöjningar som en samhällelig nödvändighet i alla situationer. En regering som menar att skattesystemet inte skall motverka utan stimulera initiativ och nya arbetsinsatser. Ett annat område är byråkratiseringen och medborgarnas växande känsla av ofrihet, osäkerhet och främlingskap. Under det socialdemokratiska styret har människornas handlingsfrihet på område efter område, i fråga efter fråga, kringskurits av detaljregler och tvingande föreskrifter. Den enskildes känsla av oberoende och personlig integritet har försvagats. Det moderna samhället förutsätter en betydande offentlig sektor. Detta är en självklarhet. Vi har eftersatta behov. Det finns områden som måste ytterligare förstärkas och byggas ut. Det är lika självklart. Våra gamla och våra sjuka behöver bättre vård. Barnomsorgen måste förstärkas. Vår yttre och inre säkerhet måste alltid tryggas. Men åtgärder av detta och annat slag behöver inte betyda en i motsvarande mån utbyggd byråkrati och minskad rörelsefrihet. Inte heller att allt fler beslut centraliseras eller läggs i händerna på nya eller förstärkta myndigheter. Det tar tid att ändra även på den här utvecklingen. Den nya regeringen har för någon månad sedan redovisat ett samlat program för hur den tänker angripa dessa problem. Den har vidtagit en rad åtgärder på olika fält. Arbetet skär igenom ett flertal departement. Undan för undan kommer översynen att anpassas till de nya erfarenheter som kommer att vinnas under arbetets gång. Det räcker självfallet inte bara med utredningsarbete. Både centralt och i de olika delarna av vår vittförgrenade offentliga förvaltning måste det dagliga arbetet inriktas på att bryta tendensen mot fortsatt byråkrati och i stället öppna nya möjligheter för ett decentraliserat samhälle, där de enskilda medborgarna ges valfrihet och ökat utrymme för eget ansvarstagande. Färden in i det kollektivistiska samhället, styrt ovanifrån, reglerat och kontrollerat av myndigheter och ämbetsverk, har nu brutits. Det är visionen av det öppna samhället som steg för steg skall förverkligas. Ett tredje område, där kursen gradvis läggs om, är näringspolitiken. Här är svårigheterna om möjligt ännu större än på andra områden. Bl. a. därför att vi efter den gamla regeringen fått överta enorma och svårlösta problem med kriser inom branscher som tidigare ansetts utgöra garantier för Sveriges välstånd. Nedläggningshot vilar över företag som för bara några år sedan betraktades som hundraprocentigt stabila. Om det är någonting som kategoriskt vederlagt myten om den välordnade samhällsekonomi, det dukade bord, som socialdemokraterna påstod sig ha lämnat över, är det den kedja av företagskriser som kommit i dagen under de senaste månaderna. Den nya regeringen måste nu ta itu med dem. Det är — brutalt uttryckt — fråga om brandkårsutryckningar. Av nöden framtvingade åtgärder för att undvika omedelbar likvidation eller omedelbar friställning av enskilda människor runt om i våra bygder. Detta är en av de mest tyngande beståndsdelarna i det arv vi fått motta av en gammal regering, som i valrörelsen fortfarande predikade planhushållningens och detaljregleringens välsignelse. Gemensamt har dagens tre regeringspartier under de gångna åren hårt kritiserat den socialdemokratiska näringspolitiken. Vi har påvisat bristen på stimulans, bristen på känsla för behovet av nya insatser och nya initiativ. En rad åtgärder har regeringen redan genomfört för att ge framför allt de mindre och medelstora företagen det stöd som de så väl behöver. Allt medan de förutvarande statsråden far land och rike kring och påstår sig kunna blåsa liv i de väldiga miljardprojekt vilkas ihålighet blivit uppenbar redan före regeringsskiftet. I budgetpropositionen har den nya regeringen föreslagit en rad åtgärder för att stimulera vårt lands företagsamhet. Och flera kommer. Inom regeringskansliet pågår f. n. ett brett arbete för att skapa den nya och bättre näringspolitiken. Men även detta arbete tar naturligtvis tid. I regeringsställning skapade socialdemokraterna ett finansieringssystem för olika delar av den offentliga sektorn, som bygger på att mängden av olika arbetsgivaravgifter —- löneskatter — skulle höjas år efter år. Tål du det, så tål du även detta, var mottot för den politiken. Inte minst egenföretagarna och de små och medelstora enheterna fjättrades av en automatisk och ständigt växande avgiftskedja. I vissa fall blev konsekvenserna som bekant groteska. Alltför många har knäckts av den här bördan. Nu måste vi ge politiken en annan, långsiktig inriktning. Vi måste skapa ett nytt klimat, som möjliggör nya insatser och nytt företagande — för att vi skall kunna skapa nya arbetstillfällen och för att förstärka vårt lands kapacitet och konkurrenskraft på världsmarknaden. Det behöver vi förvisso. Den politik av socialdemokratiskt märke som lett till att antalet konkurser och nedlagda företag under de senaste åren av 1970-talet slagit alla tidigare rekord och att nyföretagandet aldrig varit så lågt kommer nu att få ett slut. Herr talman! Det allt överskuggande problemet just nu är vår svenska ekonomi. Vi behöver en politik byggd på verklighetssinne, på insikten om vilka problem det svenska folkhushållet har att kämpa med och om de medel som krävs för att åter skapa balans och att lägga en grund för fortsatt utveckling. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Jag skall redovisa några fakta, som tillsammans ger en bild av dagens ekonomiska läge. 1. Sverige har en 'stor brist i sina utrikesbetalningar. Bytesbalansen har dramatiskt försämrats sedan 1973. Då hade vi ett överskott på mer än 5 miljarder kronor. Alltsedan dess har vi haft ökande underskott. Under socialdemokraternas tid, 1974, 1975 och 1976 — ständigt stigande underskott. För 1976 uppgår det till över 10 miljarder kronor. Underskottet torde i år stiga till 12 å 13 miljarder. Det var under den gamla regeringens tid som den upplåning som herr Palme nyss kritiserade grundlades. Skillnaden är bara den att vi menar att staten måste ta på sig en del av ansvaret. Det är logiskt att staten gör så, eftersom staten har ansvaret för ekonomin. Lånevillkoren blir därigenom också bättre. För Sveriges ekonomi i dess helhet spelar det ingen reell roll var upplåningen sker, men av räntabilitetsskäl och av billighetsskäl är det rätt att staten går in och tar en del av bördan på sig. Socialdemokraternas ”unika” alternativ, som herr Palme talade om — herr Palme har tydligen ingen erfarenhet av att vi varje år i riksdagen lagt fram ett klart alternativ till regeringens proposition — leder inte till en förbättring av bytesbalansen. Det lyfter tvärtom upp hela vårt kostnadsläge till högre nivåer och förvärrar därigenom våra problem. Så sent som i juni förra året hette det i kompletteringspropositionen: ”Bytesbalansen för 1976 väntas visa ett underskott på 3,6 miljarder kr. Det är ca 3 miljarder mindre än 1975.” I verkligheten blev underskottet 10 miljarder, dvs. över 6 miljarder sämre än man räknade med.

3. Under 1975 och 1976 ökade Sveriges export av bearbetade varor mindre än vad som motsvarade genomsnittet inom OECD. Men vår import fortsatte att öka. Vi förlorade marknadsandelar utomlands med inte mindre än 17 8. Och vi förlorade även här hemma. 4. Det finns ett direkt samband år från år mellan utvecklingen av relativpriser och marknadsandelar. När våra relativa priser sjunker, stiger marknadsandelarna och tvärtom. S. Bakom stigande eller sjunkande relativpriser på exportmarknaden ligger som en avgörande faktor de relativa arbetskraftskostnaderna per producerad enhet. Ökar kostnaderna i Sverige snabbare än i utlandet, tvingas företagen ta ut högre priser. Per producerad enhet har de svenska arbetskraftskostnaderna unde de senaste två åren ökat med omkring 25 96 mera än i våra viktigaste konkurrentländer. I arbetskraftskostnaderna ligger inte bara löner utan även skatter och avgifter, löneglidning och produktivitet. Herr talman!

En sådan debatt kan inte bygga på visioner, på önsketänkande. Självfallet kan man på vissa punkter ha olika meningar om hur fakta skall tolkas. Och man kan ha olika uppfattningar om vilka botemedel som bör komma till användning. Regeringens tolkning och förslag redovisas i finansplanen och den socialdemokratiska oppositionens i ett antal motioner. Vad vi inte kan komma ifrån är att det växande underskottet i våra bytesförhållanden främst beror på att priserna på svenska varor relativt sett har stigit alltför snabbt i förhållande till omvärlden. Den svenska exportens sammansättning spelar också en viss roll. Vårt land säljer i stor utsträckning investeringsvaror. Och när den internationella investeringskonjunkturen är svag — och det har den varit under de senaste åren — påverkar detta negativt vår export. Vidare har den sysselsättningsstimulerande politik som vi i enighet har fört i Sverige påverkat vårt handelsutbyte. Vi har ju under den konjunkturnedgång som drabbat omvärlden hållit en högre efterfrågan i vår ekonomi än man har haft i andra länder. En sådan stimulans är i sig ägnad att medföra vissa negativa effekter för både exporten och importen. Att, som socialdemokraterna låter antyda, våra bytesbalansproblem skulle bero på eller ha förvärrats genom att Sverige för knappt fyra månader sedan bytt regering är, herr talman, rent nonsens — kvalificerat nonsens. Den förra regeringen kan inte komma undan ansvaret för den politik vars konsekvenser nu har uppenbarats. Och jag har inte kunnat finna att någon enda har bestridit att vår ekonomi och vårt näringsliv befinner sig i en allvarlig situation. Inte ens den socialdemokratiska oppositionen har vågat förneka detta. Det är därför desto mer förvånande att socialdemokraterna i sin ”unika” motion över huvud taget inte har försökt förklara och analysera våra bakomliggande kostnadsproblem. Att svensk export har förlorat marknadsandelar har man naturligtvis inte kunnat förneka: ”I en viss Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt statistisk mening torde det vara ovedersägligt att så varit förhållandet”, heter det. Men att detta är riktigt sant tycks man ändå inte vilja tro. Det är minst sagt märkligt att socialdemokraterna även i oppositionsställning fortsätter att isolera sig från den ekonomiska verklighet som vårt land lever i. Sverige har, som jag redan påvisat, tillåtit ett högre efterfrågetryck än de flesta andra länder för att kunna hålla sysselsättningen uppe. För att kunna fullfölja en sådan politik är det ett oundgängligt villkor att den högre efterfrågan inte får slå igenom i form av en i motsvarande grad snabbare inflation, dvs. en högre pris och kostnadsökning, än på andra håll. Detta är en förutsättning för den fulla sysselsättningens politik i det internationella ekonomiska klimat som vi lever i. Och skall vi kunna fullfölja denna ”den svenska modellens” konjunkturpolitik, då måste vi bygga på att vi har en mer stabil arbetsmarknad än man har på många andra håll, att vi har organisationer i Sverige som är starkare och också mera ansvarsmedvetna. Vår finansplan och de uttalanden som görs i den bygger på detta. Till min stora förvåning har jag funnit att socialdemokraterna kritiserat regeringen för att föra en alltför expansiv efterfrågepolitik och samtidigt kräva återhållsamhet i löneförhandlingarna. Det går inte, sade herr Palme, att begära återhållsamhet av andra om man inte är beredd att ålägga sig själv återhållsamhet. Förlåt, men Olof Palme begriper uppenbarligen inte sambandet, behovet av att föra en expansiv politik för att bekämpa arbetslöshet. Om den politiken skall lyckas krävs det att man kan hålla kostnaderna under kontroll. I stället gör socialdemokraterna gällande att marknadskrafterna med en högre efterfrågan skulle driva på inflationen. Vi skulle alltså inte kunna komma till rätta med vårt höga kostnadsläge, om vi inte tillåter en större arbetslöshet. Så säger man naturligtvis inte öppet, men det måste bli den ofrånkomliga logiska slutsatsen. Och är det så har man själv dödförklarat ”den svenska modellens” politik, som vi gemensamt fört här i Sverige. Nu har socialdemokraterna föreslagit en, som det heter, ”stramare” ekonomisk politik. Stramare gentemot vilka? frågar jag. Man säger sig kunna minska underskottet i statsbudgeten med 5 miljarder kronor. I och för sig skulle naturligtvis ett mindre budgetunderskott kunna få en viss — men bara marginell — effekt på bytesbalansunderskottet, för den händelse att löntagarorganisationerna vid avtalsförhandlingarna beaktar de ökade bördor som socialdemokraterna vill lägga på de svenska företagen och i motsvarande mån sänker sina lönekrav. Men i så fall blir minskningen i budgetunderskottet inte de påstådda 5 miljarderna utan ett par miljarder lägre. Den ”stramare” politiken måste innebära en mindre ökning av den privata och offentliga konsumtionen, men den medför därmed också en klar risk för ökad faktisk arbetslöshet, som i sin tur kräver ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser. Ja, så skulle det socialdemokratiska förslaget i teknisk mening i bästa fall fungera. Men nu kan ingen rimligen tro att löntagarna skulle vara beredda att helt avräkna alla de höjda avgifter och skatter som socialdemokraterna vill lägga på näringslivet. Och om löntagarna inte gör det, ökar den redan förut alltför höga totala kostnadsbelastningen på vårt näringsliv ännu mera. Då blir konkurrenskraften ännu mer försvagad och möjligheterna att förbättra bytesbalansen ännu sämre. Det socialdemokratiska förslaget kan, herr talman, helt enkelt inte tas på allvar. I så måtto är det verkligen ”unikt”. Utmärkande för den Palmeska oppositionens förslag är strävandena att nu som alltid vilja lösa problemen med nya skattehöjningar. Ingen grupp skall känna sig bortglömd.

Löntagarna drabbas. Företagarna och framför allt småföretagarna drabbas. Glesbygderna drabbas. Kommunalskatterna höjs. Med oppositionens unika recept ökar riskerna för försämrad bytesbalans och högre arbetslöshet. Det skulle leda till lägre utbyte för löntagarna än regeringens förslag. Samhällsekonomin skulle försämras. Jämförelsen mellan regeringens budget och oppositionens unika s.k. alternativ utfaller precis på det sätt som vi förutsatte i valrörelsen. Vi påstod då att socialdemokratisk politik innebär ständigt nya skattehöjningar. Och mycket riktigt föreslår socialdemokraterna inte mindre än 15 olika skattehöjningar utöver de förslag som de tre regeringspartierna enats om. Vi hävdade i valrörelsen att socialdemokraterna konsekvent bedriver en politik som måste försvåra för små och medelstora företag. Och mycket riktigt föreslår nu socialdemokraterna arbetsgivaravgiftshöjningar som, ovanpå dem som eljest kommer att genomföras, måste uppfattas som ett dråpslag mot ett mycket stort antal företagare runt om i landet — företagare som samtidigt förväntas göra en insats för att bringa ner bytesbalansens underskott och ge människorna sysselsättning. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Vi påstod i valrörelsen att socialdemokraterna strävar efter att undan för undan lägga en växande del av det svenska näringslivet under statligt eller fackligt ägande, att socialisera och koncentrera alltmera makt i ett fåtal politikers händer. Och mycket riktigt föreslår socialdemokraterna nu en s.k. strukturfond. Det gamla fondspöket från 1966 års förlustval har nu åter plockats fram ur garderoben och dammats av. Det är en fond som med 750 milj.kr. per år skulle användas för att förstatliga företag och branscher; LO:s löntagarfonder i ny kapprock; socialisering för miljardbelopp med pengar som plockas ut ur de företag som skall socialiseras. Om den långsiktiga målsättningen råder alltså inga tvivel. På punkt efter punkt fortsätter man i de gamla hjulspåren — socialismens och kollektivismens politik gentemot valfrihetens, decentraliseringens och öppenhetens. Sverige har fått en regering som inte betraktar skattehöjningar som nära nog självändamål. Det är en regering som vill stödja och stimulera vårt näringsliv — de stora och små enheter som utgör den allra yttersta garantin för vårt folks sysselsättning och för vårt välstånd. Sverige har fått nog av de senaste årens socialiserings och byråkratiseringspolitik. Herr talman! Jag har här pekat på de problem som vårt land i dagsläget brottas med. Den politik som regeringen presenterat i sin budgetproposition lägger grunden för en successiv sanering av svensk samhällsekonomi, men det kommer att ta tid. Jag har aldrig trott på domedagsprofetior, och jag tarockså avstånd från dem som i dag utmålar bilden av Sveriges ekonomi som en ekonomi på sammanbrottets rand. Men om vi skall klara av det här — den svenska ekonomin är i grunden stark —- fordras besinning och ansvarstagande från alla parter och alla partier. Det fordrar vilja att inte blunda för problemen och att med kraft gemensamt angripa dem. Med demonstrationspolitik eller önsketänkande kommer vi inte till rätta med våra svårigheter. Vi måste helt enkelt återvinna balans gentemot omvärlden. Hur man än räknar har vi i Sverige ett alltför högt kostnadsläge. Tro inte att enbart en konjunkturuppgång löser alla våra problem. Tro inte att ökad inflation i andra länder hjälper oss. Vi måste helt enkelt få tillbaka den produktivitetsutveckling som vi hade tidigare och den lust till nyskapande som bidrog till att lägga grunden för vårt välstånd. Vi måste med andra ord, herr talman, producera mycket mera i förhållande till vad vi konsumerar. Mina återstående 1,5 minuter skall jag begagna till att replikera herr Palme. Han talade om den nya regeringens handlingsförlamning. Oppositionen, sade han, blåste upp ideologiska motsättningar i valrörelsen. Hur kan herr Palme tala om handlingsförlamning, när vi under knappt fyra månader fått ägna oss åt att ta itu med de allra värsta följderna av en politik som socialdemokraterna burit ansvaret för i 44 år? Efter valet har de kriser som socialdemokraterna sökt dölja framträtt i all sin nakenhet. Sveriges ”starka ekonomi” hette det t.o.m. efter valet, och man talade om det dukade bordets ekonomi. Verkligheten ser annorlunda ut. Vem var det som blåste till ideologisk strid, herr Palme? Vem lade fram planhushållningens och dirigeringens dokument förrförra året? Vad fanns där av förståelse för företagande, för enskilda insatser och för initiativ och samförstånd? Vilka var det som talade om socialisering av hela branscher och om marksocialisering? Vem förordade Meidnerfonderna, makten över ägandet, makten i samhället och makten över företagandet? Kan man begära att en sådan politik skall vinna bred förståelse? Att vi gick till angrepp mot den konfrontationspolitiken blir alltså i herr Palmes tappning att de borgerliga byggde upp barriärer i samhället. Vem var det som byggde upp barriärer?

Herr talman! Får jag först anknyta till statsministerns slutord. I de flesta länder i världen förtrycker man människor som tycker annorlunda än de härskande. Varje dag får vi rapporter om terror och förföljelse. Som demokrater kan vi inte annat än känna vämjelse t.ex. inför trakasserierna mot oliktänkande i Tjeckoslovakien, diskrimineringen av de flesta människorna i Sydafrika eller av regimens motståndare i Chile. Som ett fritt land och en av världens mest stabila demokratier får vi i Sverige aldrig upphöra att fördöma dem som fängslar och plågar människor på grund av ras, religion eller politiska åsikter. Huvuddelen av denna debatt gäller ekonomin här hemma. När vi ser ut över industrivärlden finner vi hur man på många håll vårdar valutareserv och penningvärde med större omsorg än sysselsättningen. I Sverige har vi däremot en bred politisk enighet om att kampen mot arbetslöshet måste sättas främst i den ekonomiska politiken. Regering och opposition har kunnat samlas kring värderingen att inget slöseri är värre, mänskligt och samhällsekonomiskt, än en stor arbetslöshet. Den som blir utan arbete förlorar inte bara lönen. Med jobbet försvinner också mycket av meningen i tillvaron, kamratskap och självrespekt. Därför är det en styrka för människorna i Sverige att vi bevarar den grundläggande enigheten om vikten att värna rätten till ett arbete. Det hindrar självfallet inte att bedömningar och förslag kan skilja sig åt mellan partierna. Men den grundläggande värderingen om rätten till ett arbete skall vi verkligen bevara. När vi för en ekonomisk politik som avviker från många andra industriländers, sker det inte utan svårigheter. Under en följd av år har vi nu medvetet valt i Sverige att hålla uppe den inhemska efterfrågan. Särskilt de stora industriländerna — USA, Västtyskland och Japan, som står för 60 96 av industrivärldens samlade produktion — har haft en annan inriktning av sin ekonomiska politik. Det har fördröjt och försvagat uppgången i världsekonomin. Det har ökat underskotten i Sveriges utrikesaffärer. Det är det pris vi fått betala för att klara den fulla syssel Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt sättningen. Sverige har en öppen ekonomi. Exporten svarar för en tredjedel av vad vi producerar. För vår industri är det livsnödvändigt att kunna sälja utomlands. Vi har valt den öppna ekonomin av flera skäl. Viktigast är att den är förutsättningen för det svenska välståndet. Med tillgång till världsmarknaden och i internationell konkurrens blir produktionen effektivare än i nationell isolering och en allmän subventionering. Men den här öppenheten gör oss självfallet också starkt beroende av vad som händer i vår omvärld. Hittills har vi klarat sysselsättningen hyggligt. Vid den senaste mätningen var ca 1,5 96 av arbetskraften arbetslös. Antalet sysselsatta var högre än någonsin tidigare. Det finns ändå anledning att känna stor oro för vad som kan hända på den svenska arbetsmarknaden under 1977. Uppgången i världsekonomin har blivit mer trevande än väntat. Vår konkurrenskraft har samtidigt försvagats. Det gör att vi inte får full del i den uppgång som trots allt sker i konjunkturen. Många företag ligger nu också med överfulla lager. Om lagren skars ner i snabb takt redan innan vi fått en påtaglig konjunkturuppgång, skulle det få dramatiska följder på sysselsättning och produktion. Antalet varsel om avskedande eller permittering har stigit kraftigt — de var under 1976 ungefär 40 96 fler än 1975. Och varslen har ökat särskilt kraftigt de senaste månaderna. Att trygga sysselsättningen i en tid av hårda yttre påfrestningar är nu regeringens främsta ambition. Det gäller att visa uthållighet tills vi får rejäl hjälp av världskonjunkturen och samtidigt kan genomföra reformer här hemma som stärker vår ekonomi för framtiden. Därför lägger regeringen fram en budget som håller efterfrågan uppe. Vi förlitar oss inte på vaga förhoppningar om att presidentskiftet i USA på kort tid skall lösa våra problem. Också om det nu blir mer av stimulanser i den amerikanska ekonomin tar det tid innan de hinner manglas i kongressen, omsättas i verkligheten och fortplantas till Europa och till Sverige. Socialdemokraterna kritiserar underskottet i budgeten. Men detta är ju ett uttryck för regeringens satsning på att värna sysselsättningen, även till priset att vi inte lika snabbt som annars når balans i våra utrikesaffärer. Regering och riksdag kan självfallet inte nu låsa den ekonomiska politiken för 18 månader framåt. Skulle den internationella uppgången komma snabbare och bli starkare än vad man i dag kan se, finns alla möjligheter att anpassa finanspolitiken till det nya läget. Att hålla ekonomin i balans och sysselsättningen uppe är inte en uppgift som klaras en gång om året. Men att utgå ifrån att allt redan om några månader kommer att utvecklas till det bästa är blåögt i överkant. När budgeten lades fram hävdade oppositionen att regeringen hade släppt fram för många reformer. Gunnar Sträng förklarade i intervjuer att han skulle ha farit fram flitigare med rödpennan och prutat hårdare bland utgiftskraven. Han sade: ”Det är klart att det finns motiv för varje höjning. Men allt som kan motiveras är ju ändå inte nödvändigt.” Det var med viss spänning man undrade var socialdemokraterna nu under motionstiden skulle gå fram bland utgiftskraven. Skulle man säga nej till de höjda barnbidragen? Skulle oppositionen skära ner den starka satsningen på vuxenutbildningen? Skulle man motsätta sig att Sverige nu för första gången passerar enprocentsmålet för vårt bistånd till de fattiga länderna? Skulle kulturen enligt oppositionen behandlas lika snålt som under den förre utbildningsministern? Nej, det enda av betydelse man till sist valde att skära ner blev försvaret, där regeringen först senare i vår lägger sitt förslag. Oppositionen är alltså i allt väsentligt med på regeringens utgiftsprogram, med dess starka inriktning på angelägna reformer som samtidigt ger nya arbetstillfällen. Regeringens budget redovisar också åtgärder för att stärka vårt näringsliv och vår export. Bara genom ett näringsliv som har utvecklingskraft och konkurrensförmåga kan vi på sikt säkra sysselsättning, välfärd och ett fortsatt reformarbete. Villkoren skall förbättras för de mindre företagen och för det nyföretagande som är så viktigt för framtiden. Också i ett kärvt kreditläge måste de mindre företagen få kapital för att bygga ut. Beskattningen i samband med generationsskiften skall göras om så att livskraftiga mindre företag kan leva vidare i stället för att köpas upp av storföretag, investmentbolag eller av staten. Krafttag skall vi ta mot blankettraseriet. Och vi bör förändra den allmänna arbetsgivaravgiften, differentiera den så att det ger en lättnad åt de minsta enheterna i näringslivet. Samtidigt vet vi alla vad de stora exportföretagen betyder för svensk ekonomi. På deras förmåga att framgångsrikt konkurrera på världsmarknaden beror mycket av sysselsättning och välfärd i hela vårt land. Också många mindre företag är som underleverantörer beroende av hur det går för de stora. Därför är det viktigt att inte kostnadsutvecklingen i Sverige rusar på snabbare än i andra industriländer. Det är ett gemensamt ansvar för arbetsmarknadens parter. Det är ett intresse i första hand för löntagarna, som drabbas hårdast av arbetslöshet och stagnation. Men att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen är självklart också en central uppgift för regeringen. Genom beslut av regering och riksdag lägger man grunden för bl.a. avtalsrörelsen. Regeringen har givit klara besked om stegvisa reformer av skattesystemet, som har varit själva boven i inflationsdramat. Redan i år sänks marginalskatten för de flesta heltidsarbetande. Nästa år inflationsskyddas skatteskalorna. I slutet på det här året kommer de tre skatteutredningarna med sina förslag. Det reformarbete som nu börjar på skatteområdet skall göra det möjligt för löntagarna att få sin del av en växande produktion utan att tvingas till bruttolönelyft som driver upp kostnaderna snabbare än i våra konkurrentländer. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Olof Palme tycks i dag vilja antyda att arbetskraftskostnaderna inte spelar någon större roll för priserna på våra varor. Det är en helt ny ekonomisk teori. Det är mycket som påverkar kostnadsläget, bl.a. löner, skatter och avgifter. Det är därför som vi steg för steg vill reformera vårt skattesystem så att mer av en löneökning får behållas och vi därmed kan få en lugnare avtalsrörelse. Hur ställer sig då oppositionen till regeringens satsning på bättre villkor också för de mindre företagen och ett skattesystem som inte driver på inflationen så starkt som det hittillsvarande? Jo, under stora ord om ekonomiskt ansvar föreslår socialdemokraterna en politik som är direkt ekonomiskt oansvarig. Man har ingenting lärt av den debatt som vi hade i valrörelsen om de mindre företagens svårigheter. I stället går nu socialdemokraterna konsekvent in för att förvärra de här svårigheterna. Arbetsgivaravgifterna vill man höja särskilt kraftigt för de allra minsta enheterna i vårt näringsliv. Ta som exempel en egenföretagare — en handlare, en jordbrukare eller en kulturarbetare. Vad innebär socialdemokraternas alternativa budget för honom eller henne? Jo, först höjer man arbetsgivaravgiften med ytterligare 1,5 96 i socialdemokraternas skattealternativ. Det blir 2 96 under större delen av 1977. Till det kommer en extra höjning för egenföretagaren av socialförsäkringsavgiften på I 96. Sedan höjer man arbetsgivaravgiften ytterligare en bit för att finansiera en s.k. strukturfond. Viktiga förbättringar i beskattningen av egenföretagarna, som regeringen drev igenom i riksdagen i höstas, vill man avskaffa. BI. a. skall en hustru som arbetar i familjens företag enligt socialdemokraterna bara kunna få hälften av mannens lön. En direkt könsdiskriminerande bestämmelse, som vi tog bort i höstas, vill oppositionen nu åter införa! Den del av en egenföretagares årsinkomst som befrias från allmän arbetsgivaravgift skall sänkas från 30 000 kr. till 18 000 kr., enligt oppositionen. För dem som bor inom inre stödområdet — framför allt i Norrland —- fördubblas dessutom den allmänna arbetsgivaravgiften. Den höjs från 2 till 4 96. På punkt efter punkt skatteskärpningar, som ofta drabbar dem hårdast som redan har det svårast. Den nya oppositionen tycks ingenting ha lärt sig av debatten förra året om problemen för de mindre företagen och för egenföretagarna. Det är inte det värsta. Det för vår ekonomi allvarligaste är ändå att socialdemokraterna i ett kritiskt läge inte vill göra någonting för att dämpa kostnadsutvecklingen. Tvärtom lägger man fram förslag som allvarligt skulle förvärra den. Oppositionen avvisar blankt den reformering av vårt skattesystem som är nödvändig för att bryta spiralen skatter-löner-priser. Socialdemokraterna säger nej till inflationsskydd och tillgodoräknar sig därmed i sin alternativbudget 700 milj.kr. Det måste innebära att man säger nej till att fortsätta att reformera skattesystemet också nästa år. Socialdemo kraterna fullföljer därmed i opposition den handlingsförlamning i skattepolitiken som präglade partiet i regeringsställning. Oppositionen vill redan i år ytterligare kraftigt höja kostnaderna för vår industri. I den politiken har man inte stöd av en enda oberoende ekonom. Tror någon att det blir lättare att sälja svenska varor utomlands om man ökar priset på dem med ytterligare några procent, som socialdemokraterna vill med sina extra arbetsgivaravgifter? Tror någon att det blir lättare för de företag som säljer här hemma, i hård konkurrens med importerade varor, att få folk att köpa sina varor om de skulle bli ännu dyrare? Har svensk socialdemokrati aldrig hört talas om att vi i dag har svårigheter att få avsättning för våra produkter, att det är ett huvudskäl till varsel och uppsägningar och att ytterligare pålagor är ett hot mot sysselsättningen? Av vilket skäl, Olof Palme, lägger ni fram en budget som skulle ytterligare försvåra för svenskt näringsliv och därmed för hundratusentals människor i vårt land? Olof Palme talade nyss om risken att bli sin egen valrörelses fångar. Ingen kan bevisa den tanken bättre än herr Palme själv har gjort i opposition. ”Lägg bara på en rad nya bördor på industrin och påstå att det inte spelar någon som helst roll för våra möjligheter att sälja på utlandet.” Så har oppositionen blivit en fånge i sina gamla föreställningar, trots de erfarenheter vi alla borde ha kunnat göra av de senaste månadernas händelser. Visst kan man få statsbudgeten att visa mindre underskott ett år med en sådan politik. Men det sker i så fall till priset av ökat hot mot sysselsättningen och en sämre utveckling för hela vår ekonomi under kommande år. Budgeten börjar verka först om fem månader. Men redan första halvåret kan vi möta stora bekymmer på den svenska arbetsmarknaden. Till en del handlar det om branscher i kris. Regeringen har föreslagit, eller kommer under våren att föreslå, statliga insatser för bl.a. varven, glasindustrin, sko och tekobranscherna samt för Norrbottens Järnverk. De insatserna är mångdubbelt större än vad som skulle rymmas inom den s.k. strukturfond, som oppositionen föreslår. Allt prat om att regeringen är passiv är bara enkel propaganda från oppositionen. Åtskilligt har redan gjorts, ännu mycket mer planeras och skall göras. Grunden för vårt näringsliv måste vara en vettig ekonomisk politik. Och företagen måste ha ett självklart eget ansvar för sin utveckling och för sina anställda. Men därutöver kommer den här regeringen aldrig att tveka att gå in med nödvändiga insatser för att klara regioner med särskilda problem — som t.ex. Norrbotten — eller hjälpa branscher med speciella omställningssvårigheter — som t.ex. sko-, teko-, varvs och glasindustrin. Det var ju inte minst för att staten med tillräcklig kraft skulle kunna Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt möta sådana verkliga behov som vi med sådan kraft i valrörelsen vände oss mot att staten av dogmatiska skäl dessutom skulle gå in där man inte kan göra någon nytta eller där den kanske t.o.m. gör skada, som t.ex. vid ett förstatligande av all läromedelsproduktion. Men svårigheterna under första halvåret i år har en sådan bredd att det inte räcker med insatser i särskilt utsatta branscher. Ett huvudansvar för att klara sysselsättningen ligger på arbetsmarknadspolitiken. De totala siffrorna över sysselsättningen döljer många omställningsproblem. Finansplanen räknar med att industrisysselsättningen i år går ned med 20 000-30 000 personer och att det vägs upp med att ca 35 000 fler anställs i offentlig tjänst. Men en arbetare som friställs i industrin kan inte utan vidare gå in i barnomsorg eller i vård. Arbetsmarknadspolitiken står därför inför den dubbla uppgiften att skapa jobb åt människor som är eller blir arbetslösa och att skaffa utbildade människor till viktiga tjänster som är eller blir lediga. Vi har nu tagit nya initiativ till de insatser som är nödvändiga. Regeringens bestämda föresats är att göra allt vi kan för att Sverige skall kunna klara sig igenom hela den utdragna lågkonjunkturen utan en omfattande arbetslöshet. Genom beslut i höstas förlängdes en rad insatser för arbetslösa ungdomar, som har det särskilt besvärligt när det blir få nya jobb. De senaste månaderna har vi också kraftigt ökat beredskapsarbetena och arbetsmarknadsutbildningen. I december var 31 500 personer sysselsatta i beredskapsarbete. Det är 12 000 fler än ett år tidigare. 50 000 personer var i arbetsmarknadsutbildning. Det är en ökning med nästan 10 000 jämfört med december 1975. De här ökade insatserna har i hög grad riktat sig till ungdom. Antalet ungdomar i beredskapsarbete — i huvudsak praktikplatser i statlig, kommunal eller enskild tjänst — ökade från 9 600 i september till omkring 17 000 i december, dvs. med mer än 70 96 under tre månader efter valet. Vi har också förlängt och lagt om lagerstödet så att inte företagen skall behöva paniksälja sina stora lager, med de negativa verkningar det skulle få på sysselsättningen. Häromdagen beslutade regeringen om ett omfattande paket med ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder under våren. Ytterligare 500 milj.kr. anslås till beredskapsarbeten. Det blir under våren 10 000 fler platser i arbetsmarknadsutbildning, som också görs mera attraktiv genom att utbildningsbidraget höjs med 30 kr. om dagen. Statliga och kommunala industribeställningar för omkring 400 milj.kr. tidigareläggs. Stödet till företag som utbildar personal, vilken annars skulle hotas av avsked eller permittering, ökas tillfälligt från 8 kr. i timmen till 25 kr. i timmen. Bidraget skall kunna utgå också för utbildning i medbestämmandefrågor. Det är särskilt värdefullt mot bakgrund av den nya medbestämmandelagen. En rad åtgärder syftar till att hjälpa särskilt ungdomar och kvinnor som är nytillträdande på arbetsmarknaden. Statsbidraget för kommunala beredskapsarbeten för ungdom skall utgå med 75 96. Sådana arbeten öppnas nu också för nytillträdande på arbetsmarknaden som är över 25 år, och det är framför allt kvinnor. En huvudtanke bakom det här paketet är att vi i första hand bör möta arbetslösheten inne i företagen. Jag har hört en och annan klaga över att följden då blir en mindre snabb ökning av produktionen per anställd än annars. Och givetvis skulle vi kunna köpa oss en snabbare stegring av produktiviteten i företagen genom att låta fler anställda slås ut från den öppna arbetsmarknaden. Men vi har i Sverige det synsättet att människor har rätt till ett arbete. Då är det både mänskligare och ekonomiskt klokare att i dåliga tider låta de anställda så långt som möjligt stanna kvar i företagen, bl.a. för att vidareutbilda sig, än att först slå ut dem och sedan på nytt gå ut och jaga efter yrkeskunnig arbetskraft när de bättre tiderna väl kommer. Min maning till företagen är därför: Utnyttja så långt som möjligt det ökade stöd som nu ges för att hålla kvar personal under besvärliga månader i stället för att permittera! På sina håll i debatten har man sökt konstruera en motsättning mellan generella stimulanser till ekonomin och mer selektiva arbetsmarknadspolitiska insatser i form av branschstöd. När regeringen beslutar om selektivt inriktade åtgärder påstår man att den övergett tron på allmänna stimulanser till ekonomi och näringsliv. Det är ett besynnerligt resonemang. Självklart måste regeringen använda både generella och selektiva medel för att hålla ekonomin i balans och skydda sysselsättningen. Vi tänker inte avstå från att förbättra de allmänna villkoren för de mindre företagen bara för att vi också måste göra omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Miljardinsatserna för att rädda Norrbottens Järnverk blir inte överflödiga bara för att det också är viktigt att budgeten bidrar till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Den påstådda motsättningen mellan generell och selektiv politik är bara en myt. Lägre arbetsgivaravgifter i det inre stödområdet är viktiga — de hindrar inte lokaliseringspolitiska insatser till företag inom området som har viktiga projekt. Införandet av rimligare regler vid generationsskiften för mindre företag hindrar naturligtvis inte att man samtidigt stöder tekoindustrin, glasbruken eller andra branscher i kris. Det är orimligt att säga sig vara för antingen generella eller selektiva insatser. Det blir ofta en kombination av åtgärder. De speciella svårigheter som alltid kan uppkomma i en ekonomi löser man enklare om det allmänna klimatet för vårt näringsliv är gott. Omvänt bidrar viktiga selektiva insatser, t.ex. i form av arbetsmarknadsutbildning, till att stärka näringslivets allmänna konkurrenskraft. Det är alltså inte någon som helst motsättning i att regeringen både beslutat om ett omfattande arbetsmarknadspolitiskt program för våren och lagt fram en budget som bidrar till att under andra halvåret hålla uppe aktiviteten i ekonomin. Budgeten ger med den här uppläggningen också utrymme för att full Allmänpolitisk debatt + Allmänpolitisk debatt följa och utveckla det sociala reformarbetet. Men den nya regeringen har självfallet mycket kvar att uträtta. Jag läste häromdagen på nytt igenom en del av den socialdemokratiska propagandan i valrörelsen. Redan regeringsförklaringen och den första budgeten är en effektiv dementi av åratal av socialdemokratisk demagogi. Det medger också Olof Palme i dag. Vi fick en fortsatt social välfärdspolitik, och oppositionens kritik ligger nu på ett helt annat plan. Tryggheten för de äldre kommer i fara med en ny regering, hotade man i stora annonser. Nu ökar vi folkpensionen. Bostadstilläggen förbättras för många pensionärer. Vi skall bygga ut långtidsvård och hemsjukvård för de äldre som behöver vår omsorg. Här har regering och opposition en gemensam ambition. Den plan för utbyggnad som socialdemokraterna nu lagt fram i en motion har ungefär samma innehåll som motsvarande plan hade i en motion från folkpartiet för ett år sedan. Planen kommer inte närmare sitt förverkligande genom det socialdemokratiska förslaget om anslag till landstingen. Oppositionen vill ju nu ta tillbaka ungefär lika mycket av landstingen i form av höjda arbetsgivaravgifter. För en del landsting i Norrland skulle t.o.m. höjningen av arbetsgivaravgifterna bli större än de föreslagna ökade bidragen till långtidsvården. Valet gäller jämställdheten mellan män och kvinnor och om vi skall få mer tid för barnen, annonserade socialdemokraterna i valrörelsen och menade att bara en socialdemokratisk regering kunde klara den uppgiften. Nu kommer förslag från regeringen om kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och utbyggnad av föräldraförsäkringen. Stödet till kommunernas barnomsorg ökar i budgeten med 600 milj.kr. Regeringen fullföljer planen för 100 000 nya daghemsplatser på fem år. Det är viktigt att kommunerna nu verkligen tar sitt ansvar med hjälp av de förbättrade statsbidragen. Den oro som funnits på sina håll att man skulle riskera att förbygga sig på daghem har visat sig helt obefogad. När fler daghem kommit till har också fler ställt sig i daghemskön. Vi arbetar även vidare med många andra åtgärder för att skapa ett familjevänligare samhälle och bryta diskrimineringen av kvinnorna. Äktamakeprövningen i studiemedelssystemet skall steg för steg avvecklas. Jämställdhetskommittén räknar med att inom ungefär ett år kunna ta fram förslag till en lag mot könsdiskriminering. De här och andra åtgärder förändrar inte på en gång de fördomar som bär upp diskrimineringen av kvinnorna. Vi måste jämsides med viktiga reformer driva en målmedveten opinionsbildning mot en gammal rollfördelning som ännu lever. Ännu tar t.ex. en förskräckande liten del av männen sin fulla del av hemansvaret. Vi måste fortsätta kampen för ett samhälle där människor inte bedöms efter kön utan efter sina personliga egenskaper. Den internationella solidariteten kan bara garanteras av en socialde mokratisk regering, hävdade Olof Palme i valrörelsen. Men först med den nya regeringen tar Sverige steget över enprocentsmålet för vårt u landsbistånd. Stödet till kampen för frigörelse i södra Afrika ökar kraftigt. En borgerlig valseger skulle innebära ett hot mot förnyelsen av arbetslivet och de anställdas rätt till inflytande och större trygghet på jobbet, skrev Olof Palme i helsidesannonser dagarna före valet. Vi lägger snart fram förslag till en ny arbetsmiljölag, som i viktiga avseenden skärper kampen mot dåliga arbetsmiljöer. De anställda skall få större inflytande över hela sin arbetsmiljö, också den som har med arbetsorganisation och trivsel att göra. I budgeten får arbetarskyddet ökade resurser för att kunna föra ut den nya lagen i verkligheten. Valet gäller om Sverige även i fortsättningen skall klara jobben, sade Olof Palme i valrörelsen. Han påstod att bara hans eget parti kunde ge den tryggheten. Nu ser vi en ny regering som genomför kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser för att klara sysselsättningen under bekymmersamma månader. Regeringen lägger fram en budget som håller uppe efterfrågan i vår ekonomi och som ger många nya arbetstillfällen i stat och kommun. Regeringen förbättrar villkoren också för de många mindre företagen, som betyder så mycket för sysselsättning och förnyelse i vår ekonomi. Regeringen reformerar skattesystemet så att vi kan dämpa kostnadsutvecklingen och stärka vår industris konkurrenskraft. Det visar att Sverige har en regering som, för att använda de socialdemokratiska annonsorden, inte tvekar när människornas trygghet hotas. Vi sätter sysselsättningen främst. De erfarenheter som människorna själva nu kan göra är därför viktiga. De socialdemokratiska anspråken på att ha monopol på löntagarkrav, reformvilja och solidaritet har fallit samman. Också en regering utan socialdemokrater söker med kraft att trygga jobben, förnya arbetslivet, arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, öka vår internationella solidaritet i handling och driva på reformarbetet. På viktiga områden gör vi det med långt större konsekvens och övertygelse än någonsin den gamla regeringen. Men vi gör det utan socialistisk centralstyrning, maktkoncentration och byråkratisering. Det var för en sådan inriktning på sociala reformer utan socialism som folkpartiet sökte och fick väljarnas förtroende.

Herr talman! När man har suttit här och lyssnat en lång tid på de tre borgerliga partiledarna, slås man av en sak. Det verkar nästan som om de trodde att de fortfarande befann sig i opposition. Huvuddelen av tiden har ägnats åt att gräla på socialdemokraterna, att ställa det socialdemokratiska alternativet i centrum. Vi kanske borde vara smickrade, men det är nog litet ofruktbart för dem som skall regera landet att bete sig på det sättet. Herr Fälldin uppehöll sig mycket vid kärnkraften. En statsminister kanske skall ha ambitionen att samla landet, men i stället sökte han stort gräl om energipolitiken. Låt mig säga att jag bara har framhållit Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att alla partier nu tydligen är överens om att bygga minst 10 reaktorer, att det får förutsättas att dessa skall producera elektrisk ström och att någon principskillnad inte finns mellan 10, 11, 12 eller 13 reaktorer. Det är klart att herr Fälldin måste söka grälet för att kunna dölja reträtten, men det gagnar ju inte precis sammanhållningen. Vad beträffar talet om att vi inte skulle tillgodose säkerheten är bara att säga att det finns en koncessionslagstiftning, en atomenergilag som medger att man ställer utomordentligt hårda säkerhetskrav. Vi har ingen koncessionslagstiftning när det gäller tandkräm och kemiska produkter, utan där råder ett helt annat förhållande. Det är alltså ett rent kunskapsfel som herr Fälldin här har begått, och det är litet synd, för en del människor kan ju gå på det. Herr Ahlmark uttryckte sin lycka över att samarbeta med moderaterna. Det föreföll som om det pågick mangling för öppen ridå. Herr Bohman stod först och lovade en förskräcklig massa skattesänkningar, och sedan kom herr Ahlmark och lovade en förskräcklig massa utgiftsökningar. Vad som skall bli av det vet inte jag. Om löntagarna talade ni knappast. Ni vände er till grupper som bönder och företagare och anklagade oss för att lägga bördor på dem. Men ta exempelvis barnomsorgen! Alla löntagare får vara med och betala för den, men ni genomdrev att företagarna skulle befrias från avgiften för barnomsorgen — som om företagarna inte skulle ha några barn. När vi försöker rätta till denna uppenbara orättvisa, då talar ni som om det vore fråga om en konspiration mot landets företagare. Det är ju ganska orimligt. Herr Ahlmark säger att vår kritik nu är helt annorlunda. Nej, den är på precis samma plan. En stabil ekonomi är förutsättningen för reformer. Jag tycker inte att det är bra att betala välfärdspolitiken med lån i utländska banker. Jag tycker inte att det är bra om man lovar en skattesänkning och skall betala den med lån i schweiziska och amerikanska banker. Skall man göra en skatteomläggning nästa år, så skall den finansieras — man skall icke låna till den i utlandet. Inläggen från de borgerliga partiernas representanter bekräftar vad vi har sagt i vår motion, nämligen att regeringen inte förstått vilka krav läget ställer på den ekonomiska politiken. Regeringens svaga finanspolitik motiveras med att konjunkturutvecklingen inte blev vad man trodde och att sysselsättningen nu kräver denna expansiva politik. Det ligger emellertid en egendomlig perspektivlöshet i det här synsättet. När vi under 1974 drabbades av oljeprischocken och av en stagnerande världshandel, då var det motiverat att föra en expansiv ekonomisk politik för att rädda sysselsättningen. När vi under 1975 drabbades av den värsta lågkonjunktur som vi upplevt sedan 1930-talet var det också motiverat att föra en allmänt expansiv politik. Men nu befinner vi oss i en uppgångsfas — det säger ni själva i er finansplan. I det läget föreslår ni en politik som är mera expansiv än tidigare och som innebär mera påspädning, större underskott och större utlandsupplåning än någonsin tidigare i vår historia. Vårt budgetalternativ står för en helt nödvändig åtstramning av statsfinanserna. Vi föreslår en rad inkomstförstärkningar, av vilka flera har valts för att åstadkomma energibesparing. Den inkomstförstärkning som består av en höjning av arbetsgivaravgiften innebär, säger de borgerliga, att man lägger ytterligare bördor på företagarna och därmed motverkar strävandena att förbättra kostnadsläget och balansen i utrikeshandeln. Om det resonemanget vill jag säga två saker. För det första har vi grundad anledning att räkna med att om den av oss föreslagna avgiftshöjningen genomförs så kommer den att beaktas i det pågående förhandlingsarbetet. Det har vi gjort upp med LO och TCO, och den överenskommelsen står fast. Talet om att vårt budgetalternativ höjer företagens kostnadsnivå och försämrar kommunernas ekonomi under 1977 är alltså grundlöst. Företagens och kommunernas arbetskraftskostnad blir densamma. Och när det gäller den statsfinansiella effekten av våra förslag har vi använt exakt samma beräkningsmetoder som ni själva. För det andra kommer det verkligt stora hotet mot de svenska företagens kostnadsnivå och internationella konkurrenskraft från den borgerliga regeringens slappa finanspolitik. Det är ni som lägger bördor på företagen genom ert stora budgetunderskott, som driver på inflationen och försämrar exportföretagens konkurrensförmåga. Det är ni som skapar finansieringsproblem för näringslivet genom att staten, trots er jättelika internationella upplåning, får lägga beslag på en så stor del av den svenska kreditmarknaden. Det är ni som inte förmått att i tid vända utvecklingen. Det är vi socialdemokrater som i oppositionsställning har fått ta på oss ansvaret för detta. Ni återkommer i era inlägg till talet om de förlorade marknadsandelarna. Jag skall inte här upprepa alla de reservationer som konjunkturinstitutet har gjort i sina analyser men som förtigs i finansplanen. Jag skall inte upprepa den förödande kritik som riktats mot dessa beräkningar av de fackliga ekonomerna för att man inte tagit hänsyn till den svenska exportens varusammansättning och länderfördelning. Jag märkte att herr Ahlmark bara kastar ut alla fackliga ekonomer såsom varande icke oberoende. Det har sagts många gånger förut att våra arbetskraftskostnader, taget över en litet längre period, ökat i samma takt som våra konkurrenters. Jag vill slå fast en sak, och det är att ni uppnår ingenting genom att göra löntagarna och deras organisationer till syndabockar för den ekonomiska utvecklingen. Den är ett resultat framför allt av de internationella marknadskrafternas härjningar. Problemen finns i länder med höga löner och i länder med låga löner. Gå därför inte ut och skapa ökade motsättningar i vårt land. Vi lever i en tid då vi behöver ett ökat samarbete mellan löntagare, företagare och samhälle. Finansplanens ensidiga fix Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ering vid lönerna har emellertid lagt grunden — och en befogad grund - för misstro mot regeringens avsikter och dess förmåga att lösa problemen. Herr Bohman började sitt anförande med att ställa ut väldiga löften om skattesänkningar. Han sade att nu var det slut på skattehöjningarna. Men han sitter ju i en regering som för några veckor sedan har föreslagit kraftigt höjd bilskatt, höjda arbetsgivaravgifter, höjd skatt på vin, sprit, cigaretter, tobak och elektrisk ström. Det är resultatet av era löften om sänkta skatter, och det förtiger herr Bohman. Men det väsentliga är ju detta: Vad tänker ni göra i finanspolitiken, om er egen konjunkturprognos slår in? Här har vi nu fått höra hur herr Ahlmark har lovat ökade utgifter och hur herr Bohman har lovat minskade skatter på alla möjliga punkter. Men utgångspunkten för er löfteskarusell är ju det största budgetunderskottet och den största statliga utlandsupplåningen i vår historia. Ändå fortsätter ni: Mera utgifter och lägre skatter i konkurrens med varandra. Ni har själva förutspått en konjunkturuppgång under 1977 och räknar med en exportökning på 7 96, med industriinvesteringar och tillväxt i konsumtionen. Samtidigt driver ni en allt lättsinnigare finanspolitik som ökar inflationen och likviditeten. Men hur tänker ni då lägga om er ekonomiska politik för att den skall passa till den konjunkturutveckling som ni själva förutspår? Kommer löntagarna att få klara besked, innan avtalsrörelsen går in i sitt slutskede, om innebörden av omläggningen av den ekonomiska politiken, eller kommer ni att fortsätta att bara lova mera utgifter och lägre skatter? Står statsministern bakom de uttalanden som ekonomiministern gjort — mummel och antydningar om en höjning av momsen och tvångssparande? Detta är realiteter, och det är ett berättigat krav från svenska folket som står kvar. Ni talar så vackert om sänkning av skatterna och höjning av utgifterna. Är det i själva verket en höjning av momsen och tvångssparande som ni menar, bara så, att ni försöker komma smygande med det i efter hand? Ge klara besked alla tre, om möjligt på en gång. Jag har sagt att den borgerliga regeringen stod oförberedd inför strukturproblemen inom industrin. Ni talade ju bara om öststatsförtryck och annat under valrörelsen, aldrig om detta. Vi har inte alls sagt någonting annat än att staten måste spela en viktig roll för att hjälpa till med att lösa strukturproblemen. Hela hösten har ni bara ägnat er åt en sak, nämligen att försöka lägga ansvaret för strukturproblemen på arbetarna och tjänstemännen och säga att de har för bra betalt. Ni har suttit inlåsta för mycket och har inte kunnat följa vad som sker i världen. Ta järnindustrin, stålindustrin! I Frankrike går de största stålverken vart och ett med 800 milj.kr. i förlust per år. 20 000 löntagare har korttidsarbete, 9 000 av 48 000 skall avskedas, och i Lorraine skall flera stålverk läggas ner, så att 16 000 människor blir utan arbete, Har också de för låga löner? Lönerna där är ju hälften så höga som de svenska. Eller är lönerna för höga inom varvsindustrin och textilindustrin? Det gäller alltså strukturförändringar som kräver en aktiv näringspolitik med socialt ansvar för att kunna bemästras. Gå då inte ut och gör löntagarna och dem som står i jobbet — i stålindustrin, i textilindustrin, i varvsindustrin — till syndabockar för en utveckling som har sin grund i hur marknadshushållningen och marknadskrafterna härjar i världen. Det är orättvist och socialt oförsvarligt. Vi säger inte till de här arbetarna att problemet beror på att deras löner är för höga, utan vi säger: Visst måste vi visa återhållsamhet, och därför är vi beredda att föra en stram ekonomisk politik, som gäller också er. Men återhållsamheten räcker inte. Vi skall tillsammans med er och era företag försöka åstadkomma positiva lösningar på problemen. Och då skrämmer vi inte med staten, ty vi vet att statens insatser behövs. Fråga varvsarbetarna i Göteborg och textilarbetarna i Borås, fråga stålarbetarna! Vi skrämmer inte, som de borgerliga, med löntagaroganisationerna, ty löntagarna är människor de också och deras organisationer har betytt så ofantligt mycket för samhällsutvecklingen i vårt land, och det kommer de att fortsätta att göra. Det kan ingen borgerlig regering hindra. Därför menar jag att den borgerliga regeringens agerande inte bara har lett till att oron och otryggheten har ökat i vårt land. Jag möter utlänningar som säger att vi har en regering som nästan har dödförklarat svensk industri, och det påverkar naturligtvis dess exportmöjligheter. Det är illa nog. Men det är illa värre att vi kan minska framtidstron genom att sprida denna pessimism och dessa dystra förutsägelser. Och än allvarligare: ni är i full färd med att lägga mycket tunga bördor på framtiden. Ni fördubblar på ett år upplåningen i utlandet och skapar det största budgetunderskottet i vår historia. Det sker icke i en stor internationell konjunkturkris utan i början av en internationell konjunkturuppgång.

: Herr talman! Efter 44 år har vi nu fått en borgerlig budget, sade herr Bohman. Den är inte någon särdeles upplyftande läsning, om jag får göra en kommentar. När herr Bohman talar utanför riksdagen är det i regel ingen måtta på de dystra och negativa inslagen i hans budskap. Han har varierat konfekten litet grand i sitt inlägg här i dag; han brukar göra det. Hans tal brukar präglas av dels att det är ett gammalt fint samhälle vi allesammans lever uti, dels att vi lever i ett samhälle där situationen egentligen är under all kritik.

Får herrarna fortsätta som ni har börjat, så kan det säkerligen bli några miljarder till innan budgetåret är slut, det har jag en otäck känsla av. Nu vill man ha absolution för det här, och då talar man om att man måste uppehålla den fulla sysselsättningen. Regeringen säger att den vill det, och vi får väl tro den på orden. För detta tillämpar man ett system, där man dock inte helt och fullt har kunnat hålla linjen med de generella stimulanserna utan av verkligheten har tvingats in i även någonting av riktad och selektiv politik. Man har emellertid kostat på sig en skattesänkning som går till både dem som behöver den och dem som inte behöver den, och den politiken har ju en klar inriktning mot generell stimulans. Det här budgetförslaget, som omfattar sista halvåret 1977 och första halvåret 1978, slutar som jag ser det på det enorma underskottet om 16 miljarder. Vill man passa in den statsverksbudgeten i ett samhällsekonomiskt sammanhang, får man följaktligen försöka bedöma hur ekonomin ter sig fr.o.m. juli månad 1977 1. 0. m. juni månad 1978. På den punkten har man ingenting annat att tillgå än de internationella ekonomiska prognoser som är uppsamlade runt om i världen och presenterade av OECD:s ekonomiska sekretariat. Herr Bohman har ju redovisat detta i sin finansplan, så på den punkten skall jag inte anklaga honom. Man talar om att mellan 1975 och 1976 vände konjunkturen. 1976 representerade ett medeltal i tillväxten på ca 5 26, och 1977 kommer att representera en tillväxtsats på ungefär 4, kanske 4,5 26. Det här slog man fast innan vissa händelser inträffade ute i världen.

Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Jag sade att herr Bohman redovisade fakta korrekt, men i varje fall när han är utanför detta hus och talar gör han sina egna tolkningar av dem. Det är en enorm distans mellan hans siffermaterial och de verbala presentationer som han ger av den kommande konjunkturen. Avlyssnar vi regeringens representanter i nuet och i framtiden, finner vi att det är dysterheten som präglar deras framställning. Jag har sagt mig själv att det kan vara mänskligt. Man kanske har ett behov av att beskriva det mesta i svarta färger för att, när läget normaliserar sig, kunna framstå som något av nationens räddare. Om vi således närmare granskar de områden där vi i dag har besvärligheter, så visar det sig att det sannerligen inte är någonting nytt som har aktualiserats. Det är tvärtom gamla bekanta, som den socialdemokratiska regeringen arbetade och planerade för — man hade ganska långt gående planer på att sanera. Textil och beklädnadsindustrin är en av de branscherna. Jag skall inte ta upp tid från mina snålt tillmätta 15 minuter för att analysera detta närmare. Men det är ingen ny fråga. Jag kan bara erinra om att vi 1970 ställdes inför en situation som innebar att I 500 anställda i Norrköping gjordes arbetslösa på en gång. Vi löste det problemet genom klart inriktade ingripanden från regeringens sida. Varvsindustrins problem har också spelat en väldig roll under de här senaste månaderna, och naturligtvis är de besvärliga på samma sätt som textilindustrin har sina påtagliga problem. Men inte heller varvsindustrins bekymmer är nya. Jag började som ledamot av den svenska regeringen 1948 att arbeta med de problemen när vi redde upp Uddevallavarvets bekymmer. Sedermera har ju detta efterföljts av långt gående ingripanden i övriga varv. Vi har skoindustrin, vi har järn och stålindustrin och dess bekymmer. I tidningarna har vi läst rubriker om Norrbottens Järnverk, om Stålverk 80, Grängesberg och Oxelösund, om Bergslaget och Domnarvet, Uddeholm, Vikmanshyttan och Hälleforsnäs. Det har varit de stora, ledande rubrikerna. Nu har järn och stålindustrins problem mycket av sin förklaring i den nedgång i varvskonjunkturen som vi upplever, bl.a. som en följd av oljekrisen i skiftet 1973-1974. En del av järn och stålindustrins problem härleder sig från den internationella nedgången i bostadsbyggandet under 1975 och 1976. För att ta ett exempel, bara för att belysa det hela, så läser vi nu i tidningarna inte bara om det dåliga resultatet uppe i NJA. Vi läser också om att Oxelösunds järnverk har ett förlustår på uppemot 300 milj.kr. Men vi får ingen påminnelse om att det ju bara var två år sedan som Oxelösunds järnverk gick med en vinst som väsentligt översteg den förlustsiffra på 280 milj.kr. som man nu redovisar. Näringens förhållanden skiftar och kommer att skifta. Det finns, menar jag, inslag även i den här dystra bilden som gör att man inte bara behöver presentera det hela i de mörka färgerna. Detta är inte något specifikt för Sverige. Järn och stålindustrins problem har gällt för Tyskland, Frankrike, England och alla västeuropeiska nationer. Jag har tidigare sagt officiellt att det beror dels på den konjunkturnedgång som vi har och som nu har vänt — konjunkturen är nu på uppgång —, dels på den övermäktiga japanska konkurrensen. Hur länge man inom OECD:s västeuropeiska stater kommer att finna sig i denna förödande konkurrens vet jag inte. Jag skulle inte bli överraskad om man försökte någonting i försvarssyfte; man har ju redan talat om detta. Vad är det man skall göra? Jag vill säga några ord om denna specifika näring som betyder så mycket. Vad svensk järn och stålindustri behöver är naturligtvis en strukturrationalisering, en produktionsuppdelning — jag säger det till industriministern, om han finns här i närheten. Man kan specialisera sig i de skilda verken. Man behöver inte var och en ha samma diversehandel. Man behöver inte springa i vägen för varandra i marknadsföringen och i försäljningsansträngningarna — man bör kunna samordna det. Även om det största stålverket i Sverige har en årsproduktion som ligger någonstans vid 1,7 ä 1,8 miljoner ton och framstår som ganska litet i förhållande till japanernas stålverk och järnverk på 10 och 12 miljoner ton, kan man bli stor även i vårt land, om man har en produktionsuppdelning och specialisering som man inriktar sig på i det speciella verket. Det här är ju saker och ting som har varit föremål för funderingar, där man sagt att industrin har varit benägen att diskutera när det har varit svåra tider men obenägen när tiderna har blivit bättre. Jag tror att herr industriministern får ta fatt på industrin och fullfölja de diskussioner som vi hade och se till att man får denna överbryggande planering och strukturrationalisering för att rädda industrin för framtiden. Men naturligtvis betyder det att den exekutiva makten, regeringen, får gå in på ett helt annat sätt även i näringslivets frågor. Det går inte att förlita sig på — och nu använder jag ett gammalt uttryck som herr Bohman lanserat — de självläkande krafterna. Då får vi uppleva sådana här situationer av och till. Vi har fått — jag tror det — en kompromiss i filosofin, och industriminister Åsling har ju steg för steg fått lära sig att de självläkande krafterna inte räcker till. Han har, efter vad jag kan förstå, en ganska lång väg att vandra, innan han är beredd att som regeringens representant på allvar ta fatt i branschens problem och i verklig mening leda företagen till en samlad effektivisering och utbyggnad för framtiden. Än har han ju inte kommit längre — i varje fall hade han inte det för någon månad sedan — än att han offentligt gjort gällande att om det blir problem, så är det vederbörande företag som i första hand skall klara upp det självt. När företaget sedan inte lyckas — det skulle då innebära att man var rätt nära konkursens brant — var det nödvändigt och riktigt för staten att gå in som något slags städgumma och rädda vad som räddas kan. Skulle herrar Bohman och Åsling ha kommit på andra tankar i det här avseendet hälsar vi det med tillfredsställelse i hög grad. Jag tillåter mig måhända att tvivla tills jag får verifikationer på något annat. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Vad som är karakteristiskt i den ekonomiska och budgetmässiga bedömning som mina båda efterträdare presenterar är oviljan att angripa problemen just där de har uppstått. Att hålla på att smeta salvan över inte bara de sjuka utan även de friska delarna i näringslivet går inte i längden. En sådan politik blir onödigt kostsam, den blir slösaktig. Samma tankegång låg i den borgerliga regeringens skattepolitik, som jag nyss berörde. Det var inte bara de som i första hand behövde en skattesänkning som fick en sådan när herr Mundebo lade sitt tilläggsförslag. För folk med 150 000 kr. i årsinkomst fanns det inte, som jag ser det, något rimligt motiv för en extra skattesänkning. Det var inget nödvändigt villkor för att vederbörande skulle klara sig vidare på ett anständigt sätt. Resultatet av den här introducerade politiken visar sig i för stora underskott i den statliga budgeten. Dessa underskott skall då på något sätt täckas, och i sista hand skall man göra det genom att låna pengar i utlandet. Om staten för att klara de utgifter som man nu föreslår behöver låna minst 16 miljarder, kan naturligtvis svenskt sparande och svensk kapitalmarknad hjälpa till i viss utsträckning. Men det finns inte möjligheter för budgetministern att gå ut och täcka sitt behov där, eftersom det finns andra seriösa intressen som man måste ge tillstånd till att anlita den svenska kapitalmarknaden. Jag nämner bara bostadsbyggandet, som med den produktion vi f.n. har behöver ungefär 14 miljarder årligen i form av inteckningslån. Den svenska kapitalmarknaden bör naturligtvis också i viss utsträckning stå till förfogande för industrins behov. Den industribyggnaden är nödvändig, om vi skall klara den exportförstärkning som i sista hand skall bättra på vår dåliga bytesbalans. Det är naturligtvis som regel intressantare för företagen att förse sig med de långfristiga lånen på den inhemska kapitalmarknaden än att gå ut och låna. Här har jag tidigare haft — i den motsatta situationen — långa kontroverser och diskussioner med Gösta Bohman. Han vill flytta fram staten som låntagare.

Om man inte kan göra en sådan företagskalkyl bryr man sig inte om att låna. Och just den omständigheten att man lånat i stor utsträckning visar att man när det gäller upplåningen har bedömt det rent finansiella på det sättet. Det är annorlunda för staten. Skall staten gå ut och i sista hand finansiera sig ute i världen betyder det att man kommer i händerna på bankirerna i Bonn, Zärich, London, Washington och New York för att klara löpande utgifter. Sedan den socialdemokratiska regeringen började hantera de här frågorna — det är 44 år sedan dess — har staten lånat upp i utlandet så att den nuvarande utlandsskuld som staten har stannar vid 150 milj.kr.; den är helt negligerbar. Om herr Bohman får som han vill kommer det i stället för dessa 150 miljoner att röra sig om åtskilliga miljarder — för att täcka statens löpande utgifter. Det kommer självfallet att skapa en enorm huvudvärk för vem som än skall hantera detta — herr Bohman eller en socialdemokratisk finansminister — när det hela skall återställas igen. Det finns bara en möjlighet till återställande, nämligen högre skatter eller kraftiga besparingar på budgeten. Eftersom jag föreställer mig att min talartid börjar rinna ut vill jag sluta med att säga att herr Bohman kanske skulle vara litet försiktigare när han fördömer det förslag som den socialdemokratiska oppositionen har lagt fram. Det förbättrar budgetläget med 5 miljarder kronor. Det innebär i vissa stycken vissa skattehöjningar, men fördöm inte dem, herr Bohman! Det kan mycket väl hända att herr Bohman får bära fram förslag om skattehöjningar för att rädda större värden. Och då är det inte roligt att få i halsen vad herr Bohman just nu har sagt.

Herr talman! Herr Palme får naturligtvis finna sig i att det motförslag som han och den socialdemokratiska gruppen har lagt till regeringspolitiken granskas vid ett sådant här tillfälle. Jag blir förvånad över att han ibland förefaller vara glad åt detta men sedan går över till att finna det anmärkningsvärt! Så kommer herr Palme tillbaka med den kritik som varit ganska genomgående från socialdemokraterna — och som här går i gott par med kommunisterna. Herr Werner har ställt upp parallellt med herr Palme när man säger att den här regeringen lägger bördorna ensidigt på löntagarna, när man säger att uttalanden i finansplanen skulle komma att styra — på tiondelen — den avtalsrörelse som nu är i gång. Får jag till att börja med påminna herr Palme, övriga i kammaren och alla andra som lyssnar om att vad regeringen gjort är att den använt ett av de tre alternativ som experterna tagit fram — för att på den vägen beräkna statens inkomster. Men vi har därefter åter och åter sagt att arbetsmarknadens parter har sin frihet och sitt ansvar. Då är frågan: Är det politiskt fel, är det i sak fel att vi går ut och påminner om vad lönerörelsens resultat betyder för våra möjligheter att klara de problem som vi alla är ense om att vi står inför? Jag har en lång rad av citat här, men för att inte uppta alltför lång tid skall jag nöja mig med att citera ur finansplanen 1971. Där var det Gunnar Sträng som förde pennan, men jag kan inte förstå annat än att de övriga ledamöterna av regeringen var delaktiga i och ställde sig bakom formuleringarna i den. Där hette det: ”Denna relativt tillfredsställande prognos kan ställas under förutsättning att de nu pågående lönerörelserna resulterar i en uppgörelse som är förenlig med en stabil samhällsekonomi. —--- Denna rätt förutsätter också ett samhällsansvar mot organisationerna. ——-— Från egna utgångs Allmänpolitisk debatt 55 Allmänpolitisk debatt punkter kan detta framstå som motiverat trots att kraven tvivelsutan ligger utanför de samhällsekonomiska möjligheternas ram och därför inte kan realiseras.

De bör kunna klara det på eget ansvar och i överensstämmelse med vad folkhushållet i dagsläget ger ramen för.

Räkneexemplet ger löntagarna för små höjningar, får vi i olika varianter höra från socialdemokratiskt håll. Men samtidigt som man säger att löntagarna enligt räkneexemplet får för små kontantlöneökningar vill socialdemokraterna ta ut ytterligare 2 26 arbetsgivaravgift fr.o.m. den I april. Herr Palme säger: Löntagarna räknar av det. — Låt oss säga det då. Men om man skall hålla sig inom samma totalutrymme och löntagarna räknar av detta, så måste löntagarna få mindre pengar i lönekuverten enligt den socialdemokratiska modellen. Hur kan man i så fall anklaga den här regeringen för att diktera? Det har vi f. ö. inte alls gjort; friheten finns där. Detta visar hur ihåligt herr Palmes resonemang är. Den lösning som herr Palme redovisar när han går till angrepp mot regeringspolitiken är i stort sett höjda arbetsgivaravgifter. På det sättet skulle man få en bättre finanspolitik; man skulle inte behöva låna utrikes, vilket socialdemokraterna gör ett stort nummer av. Herr Sträng var inne på att det rörde sig om 5 miljarder. Med det sätt att argumentera som herr Palme använt blir det ingen nettoförstärkning på 5 miljarder. Det är alldeles orimligt. Lösningen skulle alltså vara höjda arbetsgivaravgifter. Vi beskylls för att vara instängda, vi skall röra oss ute. Vi försöker följa verkligheten, och det kan vi göra på flera sätt. Företrädare — både företagare och anställda — för företag som är drabbade kommer till kanslihuset och talar om hur de har det, och vi försöker också själva att vara ute. Då säger jag: Åk ut till de anställda i krisdrabbade företag och fråga dem om de tycker att höjda pålagor på företagen där de har sitt arbete och sin utkomst är lösningen! Om det inte fungerar i praktiken vid de företag som är drabbade, hur kan herr Palme och andra då tro att en sådan åtgärd skulle få dessa goda effekter på samhällsekonomin, statsbudgeten osv.? Nej, gå verklighetens väg! Sedan detta med att herr Åsling skulle ha utformat någon felaktig doktrin. Vad har herr Åsling sagt? Jo, vid Hindersmässan sade han: Regeringen slår vakt om blandekonomin, samhället drar i första hand upp ramar för näringspolitiken, trygghetslagarna lägger större ansvar på företagen och samhället måste skapa förutsättningar för att företagen skall kunna leva upp till sitt ansvar. Vad är det i detta som socialdemokrater och andra har att invända mot? Måste vi inte räkna med att företagen och de anställda i företagen skall lösa huvuddelen av sina problem? När problemen blir dem övermäktiga innebär herr Åslings och regeringens deklaration att då är vi beredda att gå in med särskilda åtgärder. Sedan sade herr Palme att jag ville starta ett bråk om kärnkraften därför att jag tog upp den frågan, som är viktig. Jag påminde om att det blir en ny energipolitik, jag påminde om att vi sätter säkerheten främst. Utan att bråka nu då, herr Palme: Vi hade ju vid flera tillfällen före valet samtal om säkerheten. Hur var det då? Sade inte herr Palme att när han hade läst AKA-utredningen fann han att man hade löst säkerhetsfrågorna, och det tyckte han kändes skönt. Nu när vi lägger vår villkorsproposition och kräver att dessa villkor skall vara uppfyllda, säger herr Palme att om 15 år har man säkert löst de här problemen. Det som var löst i valrörelsen är alltså inte löst i dag. Det som hade varit ett bekymmer tills AKA-utredningen kom med sina förslag — som är starkt ifrågasatta — det som hade varit ett bekymmer därför att herr Palme kände att det kanske inte var riktigt rätt att bygga kärnkraftverk om man inte visste att man klarade säkerheten, det är inte säkerhet längre. Nu vill herr Palme ha 15 år till. Men han vill inte ställa upp på att sätta säkerheten främst. Det är detta jag kallar ett högt spel med kärnkraften. Och här går skillnaden. Det är inte fråga om 13 eller 10 kärnkraftverk — ena er inom socialdemokratin huruvida det är 13 eller 10 kärnkraftverk ni vill ha! När vi ställer de här kraven och ger energikommissionen i uppdrag att utforma ett alternativ som inte har några reaktorer alls, hur kan herr Palme då tro att vi är överens med socialdemokratin om 10 reaktorer? Nej, låt oss i stället vara överens om att vi sätter säkerheten främst, inte spekulerar, inte spelar ett högt spel i denna fråga!

Herr talman! I sitt förra inlägg tog herr Palme i så att jag trodde att han skulle lyfta från talarstolen. ”Den största upplåningen i vår historia, fördubblad upplåning, katastrofala budgetunderskott” — och allt detta skulle vara den fyra månader gamla regeringens skuld. Med budgetunderskottet förhåller det sig så att det innebär en höjning med 1 miljard från 14 till 15 miljarder. Satt i relation till bruttonatio Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt nalprodukten är det i stort sett oförändrat. Det är riktigt att socialdemokraterna i sin ”unika” motion föreslår en sänkning på 3 miljarder —- inte 5 miljarder, herr Sträng. Det kan det bli i bästa fall men till ett väldigt högt pris. Och det för vår ekonomiska balans väsentligaste är ju ändå den offentliga sektorn i sin helhet. Den visar ett större överskott än det vi hade 1974 och 1975. Det tycker jag att herr Palme skall dra sig till minnes. Sådana här resonemang om budgetunderskott är skäligen ointressanta då det gäller att bedöma styrkan av ett lands ekonomi. Har vi en snabbare inflation i Sverige — snabbare pris-, löne och kostnadsökning —- minskar budgetunderskottet, och tvärtom. Men inte blir vår ekonomi starkare därför att vi låter inflationen gå i höjden, även om budgetunderskottet skulle minska. Det är precis tvärtom. Det finns skäl för den nye oppositionsledaren att hålla också det i minnet. Vilket recept har man på socialdemokratiskt håll mot den s.k. fördubblade upplåningen? I bästa fall — om era kalkyler skulle stämma, vilket de inte kommer att göra — skulle ert förslag leda till att det blir några miljarder mindre. Att vi lånar utomlands beror på att vi har stora bytesbalansunderskott. Det är bytesbalansunderskott som vi dragit på oss under 1974, 1975 och 1976, och alla vet väl vilka som satt i regeringen under den tiden. Vi har alltså ärvt ett utgångsläge på minus 10 miljarder, och det är från det utgångsläget på minus 10 miljarder som vi skall börja arbeta. Man frågar sig: Vad beror underskotten på? De beror helt enkelt på att Sverige säljer för litet varor till omvärlden och köper för mycket varor därifrån. Vi förlorar marknadsandelar. I viss utsträckning — och det sade jag i mitt första inlägg, herr Palme — spelar varusammansättningen en roll, men en relativt liten roll. I stor utsträckning spelar vår stimulanspolitik en roll. Driver man den stimulanspolitik som vi gör i Sverige för att undvika arbetslöshet, så får det konsekvenser för både exporten och importen. Men det viktigaste skälet — och det har starkt understrukits av konjunkturinstitutet — är att våra kostnader är för höga. Och vad gör socialdemokraterna då? Jo, då ökar de kostnaderna! Då lägger de ytterligare bördor på företagen, som i dag inte har konkurrenskraft. Detta är brist på logik och på förnuft. Med hjälp av de ekonomer som jag ”ärvt” från den tidigare finansministern Gunnar Sträng har jag försökt göra en försörjningsbalans på den socialdemokratiska motionen. Det är verkligen inte lätt, för motionen är inte kristallklar. Man trodde ju att några experter skulle ha följt socialdemokraterna ut i oppositionens förskingring, men i så fall har man inte använt den sakkunskapen. Det förefaller som om socialdemokraterna räknat med att det nominella utfallet i lönerörelsen skulle bli betydligt högre än vad man annars räknar med. Men sedan drar man in köpkraft genom de nya 15 skatterna så att man kommer ned till en privat konsumtionsökning under nästa budgetår av 2,5 ".. Och det är ju precis samma privata konsumtionsökning som vi räknar med i vår finansplan, på grund av vilken vi blivit beskyllda för att vara ”löntagarfientliga”. Sedan räknar socialdemokraterna med att företagen skall bära den ökade lönekostnadsökningen och tydligen en del av skattebelastningen genom förväntade vinstökningar — vinstökningar i det näringsliv som i dag i stor utsträckning går med förlust. De vinstökningarna skulle enligt socialdemokraternas motion bero på den mycket snabba internationella konjunkturuppgång, som skulle påverka Sveriges förhållanden tidigt under innevarande år. Konjunkturuppgången skulle också leda till att vår export blir mycket högre och vår import mycket lägre. Simsalabim får man på det här sättet ett lägre bytesbalansunderskott än vad vi har fått. Och man får därigenom också en något lägre upplåning. Men allt det här är ju bara önsketänkande, herr Palme. Det bygger inte på några fakta, utan man hoppas — var så goda! — att ”de självläkande krafterna” ute i världen skall göra sitt så att Sverige blir räddat. Det är ju detta det till sist är fråga om. Och detta resonemang är verkligen varken konstruktivt eller hållbart. Förutvarande finansministern Gunnar Strängs konjunkturbedömning och analys kan jag i stor utsträckning ansluta mig till. Men det är ju inte så märkvärdigt, eftersom herr Sträng anslöt sig till vad jag sagt i finansplanen. På ett par punkter har jag emellertid avvikande mening. Det gäller bl.a. inverkan på den svenska ekonomin av en konjunkturuppgång utomlands, i Förenta staterna och Västtyskland. Jag tror att vår ekonomi påverkas betydligt senare än vad ni tror. Jag tycker det är fel att i dag diskontera detta på det rätt hänsynslösa sätt som man har gjort i den socialdemokratiska ”unika” motionen. Beträffande beskrivningen av vad som har hänt inom stålindustrin, varven m.m. kan jag också hålla med förutvarande finansministern en bra bit men med vissa undantag. Herr Sträng nämnde under sitt 15 minuter långa anförande inte med ett enda ord den ökande kostnadsbelastningen, att det är den som har gjort att en del av de stora svårigheter man haft förut har blivit väldigt mycket större och lett till katastrofer för många företag. När herr Sträng talade om gamla bekanta — strukturproblemen inom varvsindustrin och stålindustrin — så talade han inte om att den gamla regeringen så sent som år 1974 ville att de svenska varvens kapacitet skulle byggas ut. Om så hade blivit fallet, hur skulle då läget ha varit i dag? frågar jag mig. Så pekade herr Sträng på att Oxelösund hade haft goda vinster år 1974 som kunde balansera förlusten nu. Ja, det är möjligt, men om det är så att stålindustrin gick med så stora vinster år 1974, kan det ju inte vara fråga om gamla strukturproblem från 1950 och 1960-talen som fortfarande spökar, utan det måste vara någonting annat. Då kommer det jag har pekat på in i bilden, nämligen kostnadsbelastningen. Och kostnadsbelastningen har drabbat Sverige mycket hårdare än flertalet andra länder, men det är något som socialdemokraterna konsekvent går förbi. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 60 Vad beträffar detta med att långa pengar utomlands, så delar jag förutvarande finansministerns uppfattning att det på många sätt är bra om man kan få företagen att låna själva. Det blir smidigare, och pengarna går i större utsträckning till produktiva investeringar. Men nu gick inte de pengar som lånades upp i omvärlden under den socialdemokratiska regeringen till investeringar, och det vet herr Sträng mycket väl. Lånen möjliggjorde i stor utsträckning ökad konsumtion. De totala investeringarna i Sverige ökade ju inte under de aktuella åren. Vilka var det som sade åt kommunerna och landstingen att låna utomlands? Där är det ju enligt herr Strängs mening inte fråga om produktiva investeringar. Jo, det var den socialdemokratiska regeringen. Att staten nu måste låna utomlands beror på att det inte räcker att låta enskilda, banker, företag, kommuner och landsting låna, utan staten måste bära sin del av bördan. Staten har också möjlighet att få bättre lånevillkor. Vi skall också vara medvetna om att en stor del av de enskilda lån som det kan bli fråga om måste stödjas genom statsgarantier. Skall staten garantera dessa lån, så kan ju staten lika gärna låna själv. Det här är ingen önskvärd situation, ingenting man längtar efter. Det är följder av en tidigare politik. Jag upprepar att vi i arv har mottagit ett minus på 10 miljarder kronor, och det är därifrån som vi har att utgå. Man kan kanske i sammanhanget påminna om att en stor del av vår sågverksindustri och våra järnvägar kring sekelskiftet byggdes upp med utländska lån. Används utlåningen rätt, så är det bara bra. Vårt allt överskuggande problem i dag är våra bytesbalansunderskott och den därav föranledda upplåningen. Det problemet måste vi ta itu med. Men vi kan icke lösa det om vi inte är medvetna om det som socialdemokraterna konsekvent tiger om, nämligen vårt i förhållande till omvärlden alltför höga kostnadsläge.

Herr talman! Olof Palme ägnade större delen av sitt senaste anförande åt att med en väldig iver tala om en påstådd svartmålning av löntagarna och deras organisationer. Detta var ett rent politiskt indignationsnummer utan varje förankring i verkligheten. Ingen i regeringen har påstått att det är löntagarna som bär ansvaret för problemen. Det borde Olof Palme bättre än någon annan känna till. Flera av de svårigheter vi upplever i dag har ju sin rot i gamla misstag från den förra regeringen. Om socialdemokratin tidigare varit med om att ta itu med de höga marginalskatterna för människor med vanliga inkomster i stället för att år efter år förhala en skattereform, då hade vi stått bättre rustade i dag. Vad vi däremot har sagt är att kostnadsläget är en av flera orsaker till dagens svårigheter. Menar Olof Palme verkligen på fullt allvar att kostnadsutvecklingen i svenskt näringsliv inte har någon som helst inverkan på våra möjligheter att sälja våra varor utomlands eller konkurrera med importen här hemma? När det gäller kostnadsläget har regering och riksdag ett självklart ansvar. Om vi följde socialdemokraternas egna förslag i denna riksdag skulle kostnadsutvecklingen pressas ytterligare uppåt. Vi skulle få ännu svårare att hålla sysselsättningen. Om löntagare talade ni knappast alls, sade Olof Palme och vände sig till regeringsbänken. Jag tyckte att jag knappast talade om någonting annat än sysselsättning, arbetsmarknadspolitik och rätten till arbete. Men Olof Palme fortsätter mytbildningen om att den nya regeringen, som har fått stöd av en majoritet av landets löntagare, skulle vara löntagarfientlig. Är det löntagarfientligt att hävda att vi bör säkra en kostnadsutveckling i Sverige som gör att vi kan sälja utomlands, ge flera jobb i industrin och lägga en fast grund för välfärd och sociala reformer? Är det löntagarfientligt att med kraft satsa statens resurser på att värna om sysselsättningen, bl.a. genom ytterligare 1,5 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder under våren? Är det löntagarfientligt att genomföra en skattereform som gör att det lönar sig att arbeta för människor med vanliga inkomster? Är det löntagarfientligt att föra en näringspolitik som underlättar för hundratusentals människor i vårt land vilka är verksamma i de mindre företagen? Är det löntagarfientligt, Olof Palme, att lägga fram en budget som innehåller viktiga reformer för arbetslivet och som på punkt efter punkt stöder den fulla sysselsättningen? Jag kan förstå om socialdemokratin i regeringsställning trodde sig kunna upprätthålla myten bland sina egna om att bara socialdemokratin kunde föra en politik till gagn för de många människorna här i landet. Men nu är ni i opposition. Nu kan människorna själva se att era påståenden är enbart myter och att den propaganda som ni för är ovärdig och osaklig. Kvar finns den ständiga optimismen inom socialdemokratin beträffande ekonomin, tron att uppgången i konjunkturen väntar bakom närmaste hörn och att ekonomin därför inte behöver stimuleras via finanspolitiken. Vi får höra att USA under sin nye president kommer att vidta åtgärder som hjälper Sverige utan att vi behöver stödja aktiviteten ytterligare genom budgeten. Det var samma patentoptimism som 1971 och 1972 ledde till en rekordhög arbetslöshet här i Sverige. Praktiskt taget varje månad utfärdade dåvarande finansministern Sträng sina segerkommunikéer: Nu har konjunkturen vänt, nu är det ljusning bakom hörnet och nu kommer vi att klara situationen. Det tog två år innan den vändningen kom! Jag läste en artikel av Gunnar Sträng i det nummer av Veckans Affärer som utkom i dag. Där säger han några kloka ord i slutet av artikeln: ”Att alltid hoppas på att någonting skall hända som klarar upp situationen passar inte vid hantering av nationens ekonomiska framtid.” Just det! Det är kloka ord. Men vad är det oppositionen just nu gör om inte bara hoppas på att någonting snabbt skall hända som klarar upp situa Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt tionen utan medvetna stimulanser från regering och riksdag? ”Näringarna skiftar”, sade Gunnar Sträng i dag med anledning av stålkrisen. Oxelösunds Järnverk gick med vinst för ett par år sedan. Näringarna skiftar! Det har verkligen möjlighet att bli ett beryktat uttalande som en beskrivning av de krisfenomen som förekommer inom vissa branscher av svenskt näringsliv f.n. Näringarna skiftar! Det förklarar naturligtvis oviljan att vara med om en skattereform. Det förklarar också varför man vägrar att diskutera kostnadsutvecklingen för vårt näringsliv. Under 1975 och 1976 har kostnaden per producerad enhet i Sverige ökat med över 40 2, samtidigt som industriproduktionen varit så gott som oförändrad. Kostnadsutvecklingen är ungefär tre gånger så snabb som i Västtyskland. En Volvo har fördubblats i pris från 1970 till i dag, när den säljs i USA. Priset på amerikanska bilar har under samma tid höjts med en dryg tredjedel. Menar verkligen Gunnar Sträng att denna utveckling kan fortgå utan att det skapar problem för svensk export och därmed för möjligheterna att nå balans i våra utrikesaffärer? Eller är kommentaren ännu en gång bara: Ja, se näringarna skiftar! Sedan sade Olof Palme att vi i valrörelsen bara talade om öststaterna men inte om aktiva statliga insatser för att hävda sysselsättningen. Det var precis tvärtom. Vi pläderade för att staten skulle ägna sig åt insatser som är viktiga, inte åt socialiseringsaktioner som är skadliga. Jag sade i riksdagens finansdebatt förra året följande: Staten har ett självklart ansvar för att klara sysselsättningen. Det första och viktigaste är att föra en ekonomisk politik som ger investeringar och nya jobb. Håller man ekonomin i balans genom en rörlig konjunkturpolitik, håller man uppe lönsamheten i företag genom ett vettigare skattesystem, då minskar också behovet av detaljingripanden och direkta samgåenden mellan stat och företag. Men vi kommer inte ifrån att det kommer att behövas mera direkta insatser. Varje regering måste vara beredd att göra insatser i krissituationer, t.ex. när det gäller varven, och för att klara jobben i Norrland, t.ex. vid Norrbottens Järnverk. Vi är väl medvetna om att behovet av statliga insatser har vuxit och att flera branscher står inför problem som förutsätter samarbete med staten i olika former. Men just därför att staten numera behövs i så många sammanhang, bör den inte plottra bort sig på sådant som den har dåliga förutsättningar att klara av, t.ex. att i detalj styra företagens investeringar eller försöka att centralt administrera fram produktidéer. Detta är exakt den linje som i dag är den svenska regeringens. Vi avvisar en onödig centralstyrning. Vi avvisar skadliga förstatliganden. Därför sätter vi inte in statliga representanter i storföretagens slutna styrelserum. Därför förstatligar vi inte läroboksförlagen, som socialdemokraterna vill. Men vi tvekar inte att satsa statens resurser och krafter på viktiga insatser för att värna om människornas trygghet. Olof Palmes stora misstag de senaste dagarna har varit att spela upp en falsk motsättning mellan en aktiv arbetsmarknadspolitik och andra åtgärder för att hävda sysselsättningen. Någon sådan motsättning finns inte. Det är viktigt både att med arbetsmarknadspolitiken försvara sysselsättningen under besvärliga månader och att genom ett bättre skattesystem dämpa kostnadsökningarna för framtiden. Det är nödvändigt både att rädda Norrbottens Järnverk och att förbättra villkoren för de många mindre och medelstora företagen. Det är angeläget både att hjälpa branscher i kris och att låta budgeten hålla uppe produktion och sysselsättning till dess vi säkert vet att vi får hjälp av en förbättrad konjunktur. Detta är en konsekvent politik för full sysselsättning och stärkt konkurrenskraft. Oppositionen stöder den politiken bara till en del. Ni säger ja till regeringens branschstöd och sysselsättningspaket, men ni säger nej till viktiga förbättringar för de mindre företagen. Ni säger nej till vår budget som stimulerar ekonomin. Ni säger nej till att reformera skatterna, så att inflationen hålls tillbaka. I stället föreslår oppositionen ytterligare bördor på vårt näringsliv och vår exportindustri. Om någon är inkonsekvent och ekonomiskt oansvarig, så är det den nya oppositionen i Sveriges riksdag.

Herr talman! Den här regeringen är på sitt sätt ganska festlig. Herr Bohman avslutade sin replik med att säga att det stora problemet är lönerna. Ett par sekunder senare uppsteg herr Ahlmark och sade att den som påstår att de borgerliga påstår att det är lönerna som är problemet bedriver ett politiskt indignationsnummer utan förankring i verkligheten. Och något innan hade vi då hört herr Fälldin först tala om att det var löntagarna som helt skulle få betala våra inkomstförstärkningar genom lägre löner, varpå han tio sekunder därefter förklarade att det var företagarna som skulle få bära dem genom ökade pålagor. Ni får väl på något sätt bestämma er. Det är ganska festligt på ett annat sätt också. Regeringen är oerhört aggressiv mot oss socialdemokrater, och den jämrar sig fasligt samtidigt som den talar väldigt litet om sin egen politik. Tänk om, när socialdemokraterna tillträdde, Per Albin, Sköld, Möller och Wigforss hade stått upp och jämrat sig. De vann ju därför att de hade ett program, en idé. De gick i arbete och genomförde idén, de behövde inte stå och jämra sig över Felix Hamrin, C. G. Ekman och Arvid Lindman. Men den här regeringen har ju inte haft en gemensam idé, och den har inte genomfört det program den gick till val på. Och då blir det så lätt att jämra sig över oss i stället. Men gå i arbete! Jag har mycket litet tid och ni har mycket tid, men jag ställde bara en fråga. Ni står här och lovar stora utgiftsökningar och stora skattesänkningar samtidigt som vi har detta väldiga budgetunderskott och denna stora upplåning. Vilka skatter skall ni höja, om era egna konjunkturprognoser slår in? Ni talar om en sänkning av skatterna, men det riktiga är att fråga vad ni tänker göra: Gäller det moms, tvångssparande, punktskatter, inkomstskatter eller vad gäller det? Så här kan det ändå Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt inte fortsätta. Det skulle vara bra att ge ett besked till svenska folket i stället för att stå här som ansvariga regeringsledamöter och fortsätta som om ingenting hänt och bara bedriva överbudspolitik och säga: O, vi skall sänka skatterna, o, vilka fina utgifter vi skall komma med! Även jag läste Veckans Affärer i dag. Enligt tidningens prognos skulle vi 1980 ha skulder till utlandet på 60-70 miljarder kr., dvs. 10 000 kr. per förvärvsarbetande. Men detta förbigår ni helt och hållet som om det inte vore något problem. Förstår ni inte att om vi drar på oss sådana skulder, försvagas våra möjligheter att fortsätta att hävda sysselsättningen på sikt? Men det är som bortblåst. Ingenting vill ni göra åt saken, inga förslag lägger ni fram. Ni mumlar och hotar. Men tala om, före avtalsrörelsen, vad ni skulle vilja göra! På ett sätt är det naturligtvis kärvt att komma från oppositionsställning och driva en fast, stram och ansvarsmedveten politik. Regeringen, som inte tycks ha så mycket ansvar, reagerar i stället med att bara vara aggressiv och säga att den inte vill vara med om den pålagan och den besparingen, utan tvärtom vill ha större utgifter och lägre skatter. Vi för vår del för en ansvarsfull politik i dag, därför att vi siktar mot morgondagen, och vi vet vilka ambitioner människorna har när det gäller framtiden och vilka stora sociala uppgifter vi kommer att vara tvungna att lösa — inte bara att betala skulder. Vi måste satsa på en stram ekonomisk politik och på samarbete med löntagarna och deras organisationer, inte på att nagla fast dem vid något slags ekonomisk skampåle. Vi får inte glömma att allt det här handlar om de många människornas vardag: deras trygghet, deras jobb, deras förhoppningar, deras vilja att ta ansvar och vara med och bestämma. Jag talade mycket riktigt under valrörelsen på Beklädnads kongress. Jag ställde frågan vad en borgerlig regering skulle betyda för en lågavlönad textilarbeterska. Nu börjar konturerna klarna. Hon har inte upplevt att den nya regeringen kunnat lösa textilbranschens problem, hon fick ingenting med av de borgerligas överbud till den socialdemokratiska skatteomläggningen, hon fick inget vårdnadsbidrag från årsskiftet. Hon fick höra att hennes lön är för hög, att momsen kanske skall höjas och att det är till arbetsgivaren hon skall gå om hon känner oro för jobbet och framtiden, inte till regeringen. Hon fick snart klart för sig att hennes arbetsmiljö, hennes låga inkomst, hennes bristande inflytande och hennes hårda och tunga slit inte tillhörde de viktigaste problemen att lösa för regeringen. Men för socialdemokratin tillhör dessa frågor de viktigaste, och det förblir en socialdemokratins uppgift i svensk politik att kritiskt granska vårt samhälle, att lägga fram konstruktiva förslag till lösningar och att söka företräda de stora grupperna av löntagare och pensionärer i svensk politik. Till den lågavlönade textilarbeterskan — för att ta ett enda exempel bland många — vill jag säga: Du tillhör inte dem som är privilegierade i det här samhället, men också du har den obestridliga rätten att vara företrädd i Sveriges riksdag, och det skall socialdemokratin sätta in all sin kraft på, även om vi för tillfället befinner oss i opposition.